Fru talman! Utskottets skrivning är inte på något sätt glidande, herr Werner. Vi har klart antytt var utskottsmajoriteten står. Vi har samma ståndpunkt som förra året när riksdagen beslöt att statsbidrag inte skall utgå till andra förskolor än dem som drivs av kommunen. Det är de förutsättningar under vilka vi handlat även den här gången och i klartext skrivit ut. Det betyder inte att vi säger nej till att förskolor får drivas exempelvis av religiösa organisationer. Man får göra precis som man behagar. Det skall bara inte utgå statsbidrag till andra än de av kommunen drivna förskolorna. Så enkelt är det, herr Werner. Man kan inte få detta till att jag bedriver demagogi. I det avseendet kan jag inte alls tävla med herr Werner, han är helt överlägsen. Men, kom ihåg, vi har inte begått några brott mot de mänskliga rättigheterna som kan åberopas i Europakonventioner eller vad herr Werner talar om. Vi har bara följt den förnuftiga linje som riksdagen beslutade i fjol att den allmänna förskolan skulle genomföras efter. Om Kommunförbundet och dess tolkning kan jag inte yttra mig. Men herr Werner säger att vi får verkligen börja hushålla med våra resurser. Gäller inte de resurserna också staten, herr Werner? Gäller de bara kyrkan och kommunerna? Det är ändå medel som kommer från skattebetalarna. Från den utgångspunkten menar vi att man skall använda skattebetalarnas medel till att driva en allmän förskola. Men om kyrkan vill driva en egen barnverksamhet står det den fritt att göra det. Vi har inte satt några gränser för föräldrar med en viss livsåskådning att sända sina barn till speciella skolor. Det får de göra även i fortsättningen.
Fru talman! Herr Werner har nog missuppfattat detta med det pluralistiska samhället. Han jämför med svenska kyrkan och säger att vi i den debatten talade mycket om det pluralistiska samhället och att olika samfund skulle få verka under likartade och likvärdiga förhållanden. Ja, men att gå i kyrkan är ju en frivillig verksamhet. Om kyrkogången vore obligatorisk, skulle resonemanget bli någorlunda relevant. Om det vore fråga om en allmän kyrkogång och uppsökande verksamhet — t.ex. inspektörer som frågade människorna varför de inte gick i kyrkan på söndagarna — då kunde en viss jämförelse ske. Ett samhälle med olika skolor, är det att skapa en atmosfär för pluralism? Man motverkar pluralismen om man tar den enskilde eleven och sätter honom i en bestämd omgivning. Ni moderater är ju konsekventa i det avseendet. Ni vill ha privata skolor även inom det obligatoriska skolväsendet. Jag har inte anklagat er för att sitta på två stolar i denna debatt, utan ni följer er tidigare linje i detta ärende.
Fru talman! När herr Karlsson i Huskvarna påstår att religiösa organisationer gärna får bedriva sin verksamhet, tror jag honom naturligtvis. Men varför då skriva att man vill ”förhindra en uppdelning av barnen efter föräldrarnas livsåskådning”? Det är bäddat för missförstånd. Man skall säga det man menar. Vad resurserna beträffar har väl ändå ett missförstånd uppstått, herr Karlsson. Jag ansåg det vara slöseri med resurser att lägga ned etablerade skolor för att upprätta andra. Det måste medföra onödiga utgifter. När herr Svensson i Kungälv säger ”om kyrkogången vore obligatorisk”, etc. ligger väl missförståndet på herr Svenssons sida. Vi talar ju inte om någon obligatorisk förskola. Uppenbarligen är man emot en uppdelning. Man talar om att det frivilliga arbetet är en sak. Det får ske.

Skrivningen är dålig och väldigt onödig.
Fru talman! Jag upprepar vad jag har sagt så många gånger i dag. Statsbidrag utgår till den allmänna förskolan, och om andra organisationer vill bedriva verksamhet, får de göra det precis som de behagar enligt organisationens — eller kyrkans — egna bestämmelser. Herr Werner i Malmö anser det vara slöseri att lägga ned en etablerad skola. Vem har sagt att någon etablerad skola kommer att läggas ned? Den har drivits utan statsbidrag tidigare. Någon förändring sker inte, utan den instans som har betalat skolan tidigare — kommunen eller kyrkan —- får göra det också i fortsättningen.
Fru talman! Min replik skall bli mycket kort. Herr Werner i Malmö säger att det frivilliga arbetet får ske. Enligt min mening bör det ske. Jag tror att både herr Karlsson i Huskvarna och jag samt övriga socialdemokrater i socialutskottet är beredda att stryka under det värde som det frivilliga arbetet bland barn innebär.
Fru talman! Det var ju ett gott budskap herr Karlsson i Huskvarna kom med, när han sade att man visst inte behöver lägga ner de här förskolorna. Men hur vet herr Karlsson det? Om man inte har möjlighet att få pengar, så är man i saxen, och allting blir som bekant dyrare, det måtte väl herr Karlsson i Huskvarna känna till. Det är ju detta som är problemet just nu för dessa skolor: Får de inte möjlighet till anslag så hjälper ingen företagsfrihet i världen. Det kostar pengar att driva en rörelse.

Fru talman! Jag kommer nu att bryta in i debatten kring de alternativa förskolorna för att i stället tala om möjligheterna att hjälpa barn med särskilda behov i förskolan. Med en gång vill jag då säga att även för barn som har särskilt behov av stöd och stimulans är det mycket viktigt att förskolorna har samhälleliga myndigheter som huvudman, ty det är ju ändå samhället som måste tillhandahålla alla de resurser som behöver sättas in för att hjälpa dessa barn. Det finns en motion från centerpartiet, nr 425, som har tagit upp frågan om man inte i förskolelagen borde stryka orden ”så långt möjligt” och därmed införa enbart ett ”skall” när det gäller att anvisa plats i förskolan för barn med särskilda behov. Det kan naturligtvis låta bestickande att det vore bra med ett odiskutabelt tvång för kommunerna att skaffa dessa barn förskoleplats, men nu är det inte alltid så enkelt som det kan förefalla i motionen och i reservationen nr 2. Det gäller ju att skapa möjligheter att ge platser åt dessa barn, det gäller att finna barnen genom en uppsökande verksamhet som kan nå ut till alla, så att inget barn som har sådana behov blir utan förskoleplats. Vi måste inse att vi på många punkter startar från ett nolläge. Den landstingsenkät som barnomsorgsgruppen har gått ut med ger klart belägg för att mycket brister när det gäller att ordna förskoleverksamhet för barn på barnhem och sjukhus. Jag tycker inte att vi genom ett ”skall” i förskolelagen skall pressa fram några dåliga provisorier för dessa barn, utan det är mycket mera värdefullt att vi genom ett successivt utvecklingsarbete försöker finna möjligheter att bereda dem en lämplig förskoleverksamhet. Det gäller ju också att i förskolan sätta in de förstärkningsresurser som måste till för att barn med särskilda behov skall få del av en verksamhet som dels passar dem pedagogiskt, dels kan ge dem viss stimulans både socialt och kanske av fysisk art, om det är barn med fysiska handikapp. I motionen nämns också invandrarbarn och glesbygdsbarn. Jag skulle vilja säga att vi ännu har mycket att göra för att lösa problemet att skaffa alla dessa barn förskoleplats, kanske redan från fyra års ålder. Just i fråga om förskoleverksamhet i glesbygd och för invandrarbarn måste det ofta skapas lösningar efter hand som man arbetar med barnen, och det pågår en hel del försöksverksamhet i syfte att finna lämpliga lösningar. Det kan också i många fall ifrågasättas om det verkligen är lämpligt att införa ett obligatorium för kommunerna att skaffa förskoleplats redan vid fyra års ålder för vissa barn. Vid den uppsökande verksamheten har man nämligen kommit fram till att det finns fall där åtgärder i hemmet egentligen ger den bästa hjälpmöjligheten vid fyra års ålder och där man utan vidare kan avvakta med förskoleplaceringen något år till. Man försöker också göra andra insatser i form av lekrådgivning och öppen lekskola, som i och för sig inte direkt är en form av förskola men som ändå kan bidra till att barnet utvecklas i snabbare takt än tidigare. Och vad beträffar glesbygdsbarnen måste man som sagt ta till improviserade lösningar som ibland kan innebära att hjälp i stället ges i hemmet. Det är klart att alla gärna vill ge barn på sjukhus och barnhem möjlighet till förskoleverksamhet, men det finns faktiskt fall där detta är klart olämpligt, och därför bör vi inte ha ett ”skall” i förskolelagen. I fråga om vissa målsättningar i förskolelagen ansåg fröken Andersson att man borde avvakta tills erfarenheter hade vunnits, och jag skulle vilja rekommendera henne att även se på här diskuterade problem på samma sätt. Något direkt obligatorium bör inte finnas förrän vi har vunnit erfarenheter av vad som är det verkligt riktiga för dessa barn. Man kan också säga att centerpartiets önskemål på denna punkt på sätt och vis är ett misstroendevotum mot kommuner och landsting i Sverige, som jag tycker på ett mycket fint och intresserat sätt har satt i gång att ordna Nr 129 för barn med särskilda behov. Det har över hela landet hållits konferenser Onsdagen den i Kommunförbundets regi för att försöka få kommunerna att sätta fart — 27 november 1974 på denna verksamhet. När man går fram med en sådan ambition som resulterat i reservationen — Förskolan m.m. 2 är det som om man ville flyga högt över verkligheten och pressa fram en ordning som vi i dag inte är riktigt mogna för att klara.

Därför, fru talman, skulle jag vilja understryka socialutskottets uppfattning att det inte är motiverat att ändra förskolelagen i den aktuella delen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 2.
Fru talman! Jag har lyssnat med stort intresse på fru Lundblads anförande. Fru Lundblad är ju väl förtrogen med dessa frågor, eftersom hon har ett utredningsuppdrag som avser just barn med särskilda behov. Mycket av det som fru Lundblad sade låter klokt och vittnar om den erfarenhet man vinner när man sysslar med problemen. Det är just därför att vi är medvetna om att detta är så svårbemästrade problem som vi anser att man bör skärpa bestämmelserna något. Visst är jag övertygad om att kommunerna gör så gott de kan, men de har en skyldighet när det gäller sexåringar men inte samma skyldighet när det gäller barn med särskilda behov, och de barnen vill vi väldigt gärna prioritera. Vi tycker att dessa barn skall jämställas med andra när det gäller kommunernas skyldigheter i detta avseende. Jag har all förståelse för att kommunerna kan ha stora svårigheter att lösa denna fråga. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag känner till det. Men jag tror inte att någon kommun kommer att uppfatta det som ett tvång om man, som vi föreslagit, tar bort den tänjbara formuleringen ”så långt möjligt”.
Fru talman! Jag tycker ändå att det måste vara på det sättet att ordet ”skall” i lagen kommer att uppfattas som ett tvång att omedelbart sätta i gång sådan verksamhet för barn med särskilda behov, och jag finner det mycket otillfredsställande om man på detta sätt får fram lösningar som inte blir till verklig glädje för dessa barn. Jag tror att kommunerna i dag har tillräckligt arbete med att utforma den uppsökande verksamhet som måste till för att hitta fram till alla de barn och familjer som har särskilda behov. En del av de formuleringar som centerpartiet har i sin 91 motion anser jag vara mycket olyckliga när det gäller att stimulera kommunerna till att sätta fart på den uppsökande verksamheten, som är en absolut förutsättning för en förskoleverksamhet för barn med särskilda behov.
Fru talman! Fru Lundblad säger att det vore synd om kommunerna skulle tvingas till dåliga lösningar i denna viktiga verksamhet. Det tycker jag också, men jag hoppas att vi skall få del av den utredning som fru Lundblad har bedrivit innan det är dags för kommunerna att aktualisera detta. Lagen träder ju i kraft först den 1 juli.
Fru talman! Man väntar sig att det skall föreligga vissa utredningsresultat redan våren 1975. Dessa kommer att ge kommunerna möjlighet att försöka sätta i gång verksamheten, men långtifrån att med ett slag ta hand om alla barn med särskilda behov på det grundläggande sätt som jag tycker att vi i längden måste kräva med hänsyn till deras skiftande behov.

Fru talman! Gång på gång har det i denna debatt framkommit att utbyggnaden av förskolan och då främst daghemssidan äventyras av kommunernas ekonomiska situation. Nu tar jag mig friheten att diskutera kommunerna och förskolan ur en något annan synvinkel. Det är beklagligt när en väl motiverad utbyggnad av barntillsynen måste få vänta. Statsrådet Leijon har i flera uttalanden också framhållit att kommunerna trots penningknipan måste försöka klara daghemsutbyggnaden. Nu är inte situationen överallt så enkel att man kan beskriva den som bara en fråga om hur kommunerna sköter sin ekonomiska prioritering. Det finns också andra flaskhalsar. Jag kommer från en kommun som har satsat på utbyggnad av barnstugor. Botkyrka har trots sin exceptionellt svåra ekonomiska situation gjort ett ambitiöst försök att lösa barntillsynen — men det hjälper inte i allt. Det är helt enkelt omöjligt för oss att få tag i personal till alla barnstugor. Personalen skall ju utbildas av staten, men hur sköter egentligen staten den utbildningen? I dag finns det i Botkyrka kommun fem stora daghem som står tomma. Varje barnstuga har fem till sex daghemsavdelningar. Om vi räknar med i genomsnitt tolv barn per avdelning rör det sig alltså om ca 300 barn som inte kan få plats. Avdelningarna står tomma därför att det är helt omöjligt att skaffa förskollärare. Det är ca 40 tjänster som inte har kunnat besättas. Ändå har kommunen försökt alla tänkbara vägar för att få folk. Man har t.ex. annonserat för mycket stora pengar. Det här är ingen tillfällig företeelse. Redan år 1972 kunde kommunen inte få tillräckligt med förskollärare. Kommunens personakontor har räknat med att fyra av fem barnstugor nästa år kommer att stå tomma Nr 129 i brist på personal. Det är ju kommunen som bygger barnstugorna och Onsdagen den därför får ta de stora kapitalkostnaderna. Botkyrka kommun hoppas nu 27 november 1974 att staten på något sätt skall hjälpa till att försöka lösa personalproblemen. — Till detta skall också läggas att av de 184 förskollärartjänster som för Förskolan m.m. några dagar sedan var besatta uppehålls 87 stycken eller 47 procent av personal som saknar föreskriven utbildning. Vid ett flertal tillfällen under årens lopp har kommunen skrivit till och uppvaktat både statsråd och ämbetsverk — men utan resultat. Kommunen har inte bara lagt fram sitt problem utan också lämnat förslag till lösning och erbjudit sin medverkan. Det är väl inte underligt att kommunen i den situationen anser att också statsmakterna måste ta sin del av ansvaret för att klara barntillsynen, dvs. se till att det finns utbildad personal. Kanske är Botkyrkas situation ovanlig, men när den drabbar en kommun som har ett av landets högsta — kanske det allra högsta — födelsetal, är den mycket besvärlig och på lång sikt oroande. Statsmakterna måste hjälpa till i ökad utsträckning. Utskottet har sagt en hel del klokt och välmotiverat om förskolan, men jag ber utskottet och alla andra som kan påverka den här situationen på ett eller annat sätt att beakta personalsituationen. Det är en mycket angelägen fråga i hela förskoledebatten.

Fru talman! En del av den debatt som har förts här om kvaliteten på förskolan tycker jag i någon mån har handlat om att sila mygg och svälja kameler. Det har varit en diskussion som för utomstående kan verka teknisk. Men när man har talat om hur stora grupper det skall vara — 15 barn plus överinskrivning eller 20 barn — kanske det ändå har ett principiellt intresse att fortsätta diskussionen. Reservanterna anser att maximum för en grupp i förskolan skall vara 18 barn. Utskottet säger att det skall vara 20 barn, dvs. i praktiken ligger skillnaden mellan 18, som reservanterna föreslår, och 19, som egentligen är utskottets förslag med hänsyn till att utskottet räknat med en viss del korttidsbarn. Detta är väl ändå en skendebatt. Kvaliteten i förskolan handlar inte om huruvida man skall ha 18 eller 19 i en grupp. Viktigare vore det att ta upp till seriös diskussion — kanske inte minst för herr Romanus som är en av reservanterna —- om hur stor den totala förskolinstitutionen skall vara. Är dagis eller lekis som barnet kommer till någonting som är överblickbart? Inte minst barnstugeutredningen har intagit den ståndpunkten att den totala storleken på institutionen är minst lika viktig som frågan om hur stor grupp barnet skall vara i. Vi bör sträva efter förskolor — jag tänker här framför allt på daghem — som håller sig till en storlek av 50-70 barn totalt, en enhet som är överblickbar. Jag skulle faktiskt vilja be herr Romanus, som har tagit upp den här 93 skendebatten, att vända sig till sin egen kommun som är en av de kommuner som hårdast har drivit linjen att man över huvud taget skall ha stora enheter. I den planering som man gjort i herr Romanus” kommun har man i vissa fall till sammanhängande enheter lagt ihop flera daghemsavdelningar med fritidshem och lågstadieavdelningar i den obligatoriska skolan och kommit upp till långt över 200 barn. Jag menar att det är den totala barnmiljön vi måste diskutera och inte som en huvudpunkt — vilket reservanterna har gjort och försökt göra det till en kvalitetsdiskussion — dryfta om man skall ha 18 eller 19 barn i en enstaka grupp. Låt oss gärna komma tillbaka till en diskussion om den totala barnmiljön — om det är bättre med 50 eller 70 barn i en enhet eller att ha dem i en miljö med flera hundra barn. Jag talar alltså om små barn i förskolåldrarna. Då kan vi få en diskussion som handlar om kvalitet. Man kan inte ta en liten enskild del och singla ut den som en kvalitetsfråga. Vi måste diskutera hela barnmiljön. Fru Lantz har lagt fram en önskelista som bl.a. upptar lägenhetsdaghem som ett ideal. Detta finns inte med i vpk:s motion utan det har fru Lantz tagit fram här i debatten. Man skulle alltså gå ifrån tanken på daghem med 50-70 platser som en enhet och i stället som huvudalternativ överallt i höghusen, som fru Lantz uttryckte det, ha lägenhetsdaghem, s.k. smådaghem. Jag vill verkligen varna för att lyfta in den frågan i diskussionen. Lägenhetsdaghem kan vara ett bra alternativ att ta till i en rad kommuner eller bostadsområden, där man som fru Lantz påpekade inte har tillgång till mark för att komplettera de vanliga institutionerna. Men gör man det till huvudlinje och säger att inrättandet av daghem över huvud taget bör bygga på smådaghemsprincipen — lägenhetsdaghem med 8-10 barn — uppstår ett annat problem. Då kommer nämligen personalen nästan alltid att bestå av en vuxen som är ensam med en barngrupp. Det är en arbetssituation som inte underlättar den vuxnes arbete ihop med barnen. Det är heller inte en arbetssituation som befrämjar det som fru Lantz varit inne på förut — att få fram ett demokratiskt arbetssätt, att förskolorna skall syfta till just att skapa en demokrati, där barnen skall kunna se hur de vuxna tillsammans arbetar i arbetslag och i arbetslaget både samarbetar och självfallet också löser konflikter. Det är det demokratiska arbetslagets form som är viktig för att barnen i sin tur sedan skall kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, och detta underlättas inte av ett system där man går in för lägenhetsdaghem som en huvudlinje. Jag hoppas att det var ett tillfälligt avhopp från en vettig linje. Sedan har här pågått en debatt mellan de borgerliga partierna, där de har försökt reda ut för varandra vad reservationen 1 egentligen innebär. Litet klarhet har väl vunnits i den diskussionen, även om jag begriper att man fortfarande har olika uppfattning i moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern om vad man egentligen menar med denna reservation. Men på en punkt tycks man vara överens, och den enigheten gäller då att det skall finnas en alternativ förskola. Vad innebär det praktiskt, konkret? Jo, det innebär att man rekommenderar en konkurrens mellan organisationer, föreningar och kommuner. Man rekommenderar en konkurrens om de fattiga tre timmar om dagen som den allmänna sexåringsförskolan erbjuder. Men är detta verkligen rimligt? Är detta ett praktiskt sätt att angripa problemet? Jag tror inte det! Jag tror att det är en teoretisk konstruktion, som har liten förankring i verkligheten. Vi vet alla — och det har påpekats av många — hur stor bristen är över huvud taget på en vettig, stimulerande verksamhet för barn. Vi vet hur väldigt stor bristen är för femåringarna, hur mycket större den är för fyraåringarna osv. Vi vet hur få barn av dem som skulle vilja som får plats på daghem. Bristen är alltså stor för alla åldrar; den är stor för tre-, fyra-, femåringar osv. Varför skall man då gå ut med ett förslag som innebär konkurrens om just dessa tre timmar för sexåringar? Är det ett vettigt sätt att hjälpa till att lösa barnens problem, att stimulera barnen, att tillgodose barnens behov? Vänder man på det och säger att det är barnens behov som är det primära, som vi skall försöka tillgodose, blir den rimliga linjen att kommunen, föreningar och organisationer skall försöka komplettera varandra — samverka. De skall inte konkurrera om samma smala remsa — tre timmar för sexåringarna — utan försöka att så mycket som möjligt täcka in också femåringar och fyraåringar genom olika slags verksamhet. Man bör således göra precis så som vi tänker göra när det gäller den obligatoriska skolan — t.ex. enligt det förslag till fritidsaktiviteter som barnstugeutredningen lagt fram och som just nu är ute på remiss. Där är synsättet att den obligatoriska skolan skall kompletteras med föreningarnas insatser. Unga örnar, scouter, nykterhetsorganisationer och religiösa organisationer skall vara ett värdefullt komplement till skolan. Utredningen vill stimulera föreningarna genom bidrag till deras barnverksamhet, men man tänker sig inte något slags konkurrens mellan skolan och föreningarna, utan utgångspunkten är just att föreningar och skola skall komplettera varandra. Varför inte överföra det synsättet, som såvitt jag förstår har ett stort gensvar när det gäller 7-12-åringar, till att gälla också förskolebarnen i stället för att stimulera till en konstlad konkurrens om sexåringarna? Det är slutligen mycket bra att såvitt jag uppfattat ingen i den debatt som förts här i riksdagen uttalat den uppfattning som man ibland hör ute i debattens periferi, nämligen att daghem och annan förskola inte är bra eller t.o.m. är skadliga för barn. Det bör nu i debattens slutvarv noteras som något mycket positivt att ingen här i riksdagen har fört fram en sådan uppfattning. Denna kritik mot daghem och annan förskola har också effektivt dementerats av föräldrarna själva, vilket inte minst de växande köerna till alla former av barnomsorg visar. Föräldrarna har en tilltro till förskolan. Diskussionen här i riksdagen har i stället handlat om hur vi skall göra förskolan bättre, vidareutveckla den och reformera den. Det är så lunda viktigt att slå fast att daghem och förskola är i stort miljöer för barn, som det är bra för barn att vistas i och där barnen får en trygg omsorg. Det är också viktigt att slå fast att förskolepersonalen gör ett mycket bra jobb. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Hellström anser att diskussionen om gruppernas storlek huvudsakligen är en skendebatt, eftersom skillnaden mellan alternativen inte är så stor. Han hänvisar till att man utgått från att i grupper med 20 barn skall en del endast vara där under kortare tid. Men tyvärr kommer nog den rekommendationen att tillämpas så att kommunerna tar in 20 barn på heltid i grupperna, eftersom köerna är så långa. Herr Hellström är nog lika medveten som jag om att det blir resultatet. Jag tror inte att herr Hellström skulle få medhåll om han sade till personal och föräldrar i förskolorna att frågan om gruppernas storlek är en skendebatt. De har tidigare upplevt en gruppstorlek på 15 barn och har av nöd tvingats gå med på en överinskrivning till 18 barn. Nu skall man i stället få 20 barn över hela linjen. Min erfarenhet av de kontakter jag haft visar att detta i hög grad uppfattas som en påfrestning på personalen, som redan är hårt ansträngd. Därför tror jag inte att beteckningen skendebatt möter något gensvar hos de berörda. Herr Hellström säger att man i stället skall diskutera hur stora barnstugorna skall vara. Jag tycker att det är mycket konstigt när man i en diskussion på ett område säger att något annat skall diskuteras. Man kan väl tala om båda frågorna. Jag tycker att det ligger en hel del i synpunkten att barnstugorna inte skall vara för stora. Å andra sidan ligger det också ett värde i att fritidshemmen, när vi nu har sådana, får en nära anknytning till lågstadieskolorna. Det är ju något som också herr Hellströms utredning har varit inne på. Jag tror att det är möjligt att planera så att daghemsavdelningarna placeras på ett sådant sätt att miljön inte blir alltför tröttande för de små barnen. Herr Hellström tolkar reservationen angående enskilda förskolor så, att den skulle innebära en rekommendation till konkurrens om sexåringarna. Det gör den inte. Det står mycket tydligt i reservationen att vad det gäller är att i första hand under en uppbyggnadstid ta till vara alla resurser för att på det sättet snabbare få förskolan utbyggd. Samhället bör visa en rimlig generositet mot de enskilda ansträngningar som görs. Att säga nej till det, är att låta det bästa vara det godas fiende. Jag skall slutligen be att få hänvisa till ett uttalande av den utredning som herr Hellström varit ordförande i, där det heter: På liknande sätt som i fråga om den obligatoriska skolan skall privat institution kunna betraktas som förskola, om den fyller de krav som uppställs på de samhälleliga förskolorna, såsom de uttrycks i förskollagen och i tillsynsmyndighetens råd och anvisningar. : Det är just detta vi har tänkt oss.
Fru talman! Vi har nu fått höra många tolkningar av vad reservationen 1 egentligen handlar om. Jag har tidigare rekommenderat kammarens ledamöter att läsa den. Det brukar vara det bästa sättet att få reda på innehållet. Mats Hellström påstår nu att reservationen handlar om att vi vill rekommendera konkurrens, men det är hans egen speciella tolkning. Jag kan inte finna något ord i reservationen som ger möjlighet till den tolkningen. I reservationen I står att kommunerna skall ges rätt att i sin förskoleplan räkna in platser i enskilda förskolor för att under ett uppbyggnadsskede snabbt kunna få till stånd de platser som behövs. Längre ned står att sådana förskolor skall uppfylla de krav som ställs på kommunala förskolor. Det står däremot ingenting om att något rekommenderas; kommunerna skall bara ges den här rätten. Herr Hellströms tolkning måste vara hans egen helt och hållet.
Fru talman! Herr Hellström undrar om det är någon huvudlinje för vpk att prioritera lägenhetsdaghem. Det är det inte, utan vad vi har menat är att man skall ta vara på alla de möjligheter som står till buds, när nu situationen är så katastrofal som den är. Lägenhetsdaghemmet är inte det enda, ideala alternativet, men det är för många kommuner en tvingande nödvändighet - som jag redan har påpekat — eftersom det inte finns någon mark att tillgå. Lägenhetsdaghemmet är också ett bra komplement till fristående barnstugor. Jag har också redan påpekat att lägenhetsdaghemmet automatiskt ger vissa fördelar. Där kommer kvalitetsaspekten in. Det för automatiskt med sig små daghem, små lekskolor och små fritidshem, och det ger i sin tur mindre barngrupper. Man kommer nära hemmiljön med kamrater, man kommer nära familjen.

Är det ett skenproblem?

Det är den typen av prioriteringsfrågor som helt kommer bort i reservanternas resonemang. Slutligen: Gäller den alternativa förskolan en konkurrens eller inte? Naturligtvis är det en konkurrens som avses. Vad vi menar är att man skall ta till vara alla resurser. Är det en bristsituation, så bör man inte bara tänka på de sexåringar som täcks in av den kommunala förskolan. Varför rekommendera att man från organisationernas sida samtidigt skall försöka täcka in just den biten? Varför inte uppmana organisationerna att intressera sig för andra åldersgrupper där bristen är större? Det är på det sättet man tar till vara alla resurser, och det är det vi eftersträvar. Detta hade också herr Romanus förstått om han hade läst fortsättningen av vad som står i barnstugeutredningens betänkande. Han stannade just inför slutsatsen. Där sägs nämligen: ”Dylika fall torde bli fåtaliga i samband med att 6-åringsförskolan blir ett obligatoriskt kommunalt åtagande.

Fru talman! Vi föreslår i reservationen att gruppstorleken skall bestämmas till högst 10 barn respektive högst 15 barn med möjlighet till överinskrivning. Det är fråga om ett statsbidragsvillkor. Utskottet däremot säger när det gäller 20 barn att det enligt rekommendationerna är lämpligt att utnyttja en tredjedel av platserna för korttidsverksamhet. Men det är ju bara en from förhoppning, och herr Hellström vet precis lika bra som jag att man i åtskilliga kommuner kommer att använda samtliga platser för heltidstillsyn. Det är alltså här en avgörande skillnad mellan våra uppfattningar. Sedan vill jag understryka att det inte var min mening att komma med något stympat citat. Men tiden räckte inte för mer än det väsentligaste. Jag hade för avsikt att läsa upp hela avsnittet, och det har nu herr Hellström gjort.

Det är just fråga om att dessa institutioner skall kunna fylla den funktion som förskolan fyller — och det är det vi har föreslagit i reservationen. Jag finner att vi följer upp barnstugeutredningens uttalande på den här punkten ganska bra. Om dessa förskolor sedan får statsbidrag eller om bara kommunerna stöder dem, det är en fråga av något underordnad betydelse. Det viktiga är att utredningen har slagit fast att enskilda förskolor som uppfyller av samhället ställda krav skall kunna betraktas som förskolor. På den punkten anser jag att herr Hellström snarast borde stödja reservationen, även om jag inte väntar mig att han skall göra det.
Fru talman! För att ta det sista först — det står i utredningen: ”På liknande sätt som i fråga om den obligatoriska skolan —---.” Om herr Romanus inte har begripit vad den här diskussionen har handlat om, så vill jag säga att den handlar om statsbidragen till vad som i herr Romanus?” reservation kallas alternativa förskolor. På precis samma sätt som vi är motståndare till alternativa skolor och ett automatiskt statsbidrag till sådana, är vi motståndare till statsbidrag till alternativa förskolor. Det är ju detta som den här diskussionen gäller, och det är därför 9” det i utredningens betänkande just står att vi anser att förhållandena skall ordnas i likhet med vad som gäller för den obligatoriska skolan, där det ju inte finns någon statsbidragsautomatik för privata skolor. Vår principiella syn är alltså densamma som i fråga om den obligatoriska skolan, och där är vi som bekant starka motståndare till tanken på alternativa skolor. Herr Romanus fortsätter sedan att föra vad som enligt min mening är en skendebatt om att det skulle ligga en kvalitetsskillnad i om man har 18 eller 19 barn i en grupp. Den skillnad i styrka i rekommendationen som skulle finnas mellan de båda förslagen begriper jag inte. Herr Romanus förslag innefattar en möjlighet till överinskrivning, som just är en sådan där gummiartad möjlighet för kommunerna att gå in och fylla på med barn mer än vad herr Romanus har önskat. Överinskrivningen finns inte i utskottets förslag. Herr Romanus har inte velat ta upp vad jag tycker vore en viktigare debatt. Kvaliteten i förskolan gäller snarast frågan: Hur skall vi ta hand om de barn som har det sämst ställt, barn med särskilda behov? Hur skall vi se till att de barnen garanteras mindre barngrupper och mera personal? Det är en betydligt viktigare kvalitetsfråga. Och så, för att ta den andra viktiga kvalitetsfrågan, några ord till fru Lantz. Även efter den senaste redovisningen av hur vpk:s förslag ser ut kvarstår ju att personalen skall gå från kanske kl. 7 till kl. 18 eller 19 — de måste gå i skift. Just under den tid på dagen när det är mest barn närvarande kan det mycket väl bli en människa ensam, och en människa har svårt att visa för barn hur ett demokratiskt arbetslag fungerar. Jag menar att dessa aspekter tillsammans — hur vi skall ta hand om barnen med särskilda behov, att förskolan skall syfta till att barnen skall få möjlighet att med sig själva införliva ett demokratiskt arbetssätt och att det är viktigt att personalen ges goda arbetsmöjligheter, så att man kan jobba i arbetslag — är huvudpunkter i reformen. Men det är tyvärr inte några huvudpunkter i reservanternas argumentering.

Fru talman! Jag vill återvända ett ögonblick till det anförande som fru Lantz höll för ett par timmar sedan. Det var ett intressant inlägg som jag i stora delar kan instämma i; det gäller särskilt lovsången till de mycket små daghemmen, lägenhetsdaghemmen. Men det var också ett avsnitt som jag tror kräver litet av en kritisk kommentar. Jag syftar på fru Lantz" lek med de stora siffrorna och den beräkning hon gjorde av det faktiska behovet av barnstugeplatser i landet. Det är ett vackert exempel på hur man med siffror som i sig själva är helt korrekta kan ge en alldeles sned bild av verkligheten. Det är riktigt att det finns ungefär 800 000 barn i förskoleåldern i Sverige. Det är också riktigt att ungefär hälften av dem, 400 000, är barn vilkas föräldrar — den ena eller båda — är förvärvsarbetande och att de alltså behöver någon form av tillsyn när mamma och pappa är borta. Men det är inte riktigt att säga att siffran 400 000 representerar det faktiska behovet av daghemsplatser för barn som snarast möjligt måste täckas. För det första skall ursprungssiffran 800 000 omedelbart reduceras med ungefär 50 000 — en halv årgång. Det gäller dem som är under ett halvt år. För det andra skall man till de befintliga 60 000 daghemsplatserna —- fru Lantz angav alldeles riktigt detta antal — lägga ungefär lika många i familjedaghem. Då blir bilden en annan när det gäller behovstäckningen. Men det är också så att många av de här 400 000 barnens föräldrar har sin barntillsynsfråga ordnad på annat sätt. Det är inte nödfallslösningar utan det är något som de vill ha kvar även om de till äventyrs i morgon dag skulle erbjudas en daghemsplats. Det finns andra sätt att ordna detta — i någon mån med anställd arbetskraft, även om det inte är många som har möjlighet till sådant numera — med hjälp av släktingar och vänner. Vi vet alla hur sådant går till. Det är många som inte skulle vilja ha en daghemsplats, om de fick det. Den mer pedagogiska sidan av saken, barnets behov av att träffa andra barn, försöker vi tillgodose genom vad vi egentligen diskuterar i dag, nämligen den allmänna förskolan med dess deltidsgrupper. Om man säger att det faktiska behovet i dag sannolikt är 200 000 platser, så är det antagligen minst lika korrekt som uppgiften att det behövs 400 000, om man bara utgår från siffrorna. Detta är emellertid inte så viktigt. Den debatten förde vi ganska allmänt i och utanför riksdagen för sex åtta år sedan: Hur stort är det så att säga slutgiltiga behovet av barnstugeplatser? Men vi slutade att föra det resonemanget därför att vid den tidpunkten då det totalt fanns 10 000-12 000 platser i landet och alla var överens om att detta var alldeles för litet, var det ganska ointressant om den så att säga slutliga gränsen bedömdes gå vid 100 000 — eller som man då sade 180 000 platser. Och det är lika ointressant i dag, när det finns 60 000 platser och alla är ense om att det behövs fler. Då är det egentligen inte värt att spilla krut på om den slutliga gränsen går vid 400 000 eller någon annanstans. Det är så långt dit. Vi kan ta den debatten när vi kommer närmare den slutliga gränsen. Detta är en sak. Men viktigare är — och det tycker jag att fru Lantz med sitt allmänpolitiska sätt att tänka borde ha en viss förståelse för - att behovet, hur man än uttrycker det i siffror, är en funktion av åtgärder som samhället självt vidtar på helt andra områden. Det är inte någonting en gång för alla givet. Det är inte bara så att alla föräldrar med barn i förskoleåldern vill ha och självklart under alla omständigheter behöver barnstugeplatser, utan det beror alldeles på vilken livsform samhället mer eller mindre tvingar dem in i. Utan tvivel skulle ett mycket betydande antal i dag befintliga daghemsplatser bli disponibla för andra barn än de barn som disponerar dem i dag, om föräldrarna hade en verklig valfrihet. Men det har de inte. Jag har sagt förr och upprepar det gärna, att jag tror inte att det finns någon stor grupp i landet på vilken samhället ställer så hårda — ja, jag vill säga så grymma — prestationskrav som på de unga barnfamiljerna. För att de skall passa in i mönstret i Sverige i dag kräver vi helt enkelt ständigt och regelbundet av två vuxna människor tre människors arbetsinsatser, två utanför hemmet och en i hemmet. Detta skall man orka med. Alla gör det inte. Alla orkar inte. Och det är inte heller alla som vill. Men man är tvingad av bittert ekonomiskt nödtvång. Och det är ingalunda fråga om statusjakt och prylbegär och sådant. Man är tvungen för att kunna försörja sig i vårt samhälle i dag. Och då får man anlita de möjligheter som samhället ställer till förfogande. Vi kan diskutera dessa frågor ur alla möjliga aspekter, men vi kan inte hävda att det här finns ett en gång för alla givet behov på vare sig 100 000, 200 000, 300 000 eller 400 000 daghemsplatser. Det faktiska behovet, den faktiska efterfrågan, beror på vad bl.a. vi.här i huset beslutar i helt andra frågor än den vi just nu behandlar. Jag kan inte låta bli att här erinra om att vi från moderat håll flera gånger har försökt vinna förståelse för tanken på valmöjligheter i detta avseende. Vi kan faktiskt i princip och på sikt utan kostnadsökning för staten samt med om man så vill total inbesparing i vissa fall av kommunernas utgifter för ändamålet ge de familjer som så önskar — det är bara fråga om dem — en möjlighet att utan stora ekonomiska uppoffringar lösa sina barntillsynsproblem på annat sätt.

Jag skall inte fördjupa mig i detta förslag. Det är — liksom en hel del annat som det talas om här i dag — egentligen inte dagens överläggningsämne. Men eftersom fru Lantz återupptog den för fem sex år sedan avsomnade debatten om det slutliga målet, det definitiva behovet av och efterfrågan på daghemsplatser, tror jag det är riktigt att också erinra om att det finns ett annat sätt att se. Framför allt måste vi göra klart för oss att det icke går att fastställa ett sådant behov eller en sådan efterfrågan i och för sig — den efterfrågan är en funktion av hela samhällets sätt att fungera, och vi kan härifrån detta hus styra den.
Fru talman! Först skall jag beröra herr Hellströms dåliga matematikkunskaper. Om man har två vårdare på fem barn och småbarnsgruppen består av tio barn, måste man alltså ha fyra vårdare på tio barn. Därmed klarar man den överlappning som vi har pratat om tidigare. Till herr Carlshamre vill jag säga att jag djupt beklagar att den här saken kommit upp på ett så sent stadium i debatten. Jag trodde också att vi skulle slippa diskussionen om barnstugornas vara eller inte vara. Alla har tidigare i debatten varit överens om hur viktigt det är med en utbyggnad av barnomsorgen, vare sig den har formen av daghem, lekskolor eller fritidshem. Jag vill fastslå att det slutliga målet som jag ser det är att alla barn skall ha rätt till barnomsorg. Alla de 800 000 barnen skall ha rätt till barnstugeplats, och det skall framför allt de 400 000 barn ha som har förvärvsarbetande mödrar. De är i akut behov av en daghemsplats. Den redovisning jag gjorde är inte någon lek med siffror; det var en faktisk och mycket skrämmande men dess värre sann redovisning. Jag trodde att vi var överens om att barnomsorgen är viktig, men det är vi tydligen inte. Här avskiljer sig moderaterna i debattens sista timme. Jag skulle vilja fråga herr Carlshamre hur han har tänkt sig situationen för föräldrarna till de 400 000 barnen. Om man nu inte vill ha en daghemsplats åt sitt barn, skall man då i stället lita till barnflickor, släktingar eller andra varianter av hjälp med barntillsynen? Jag skulle vilja ha en litet bättre precisering på den punkten, när ni nu förkastar alternativet barnomsorg.
Fru talman! Först några ord om fru Lantz spädbarnsmatematik. För att fru Lantz skall få sin matematik att gå ihop krävs det ett lägenhetsdaghem där alla de tio barnen är under två år. Vad fru Lantz nu egentligen gav exempel på var vad vpk anser om ett vanligt daghem och den personalinsats man skall ha där. Men i ett lägenhetsdaghem med ett litet befolkningsunderlag — ett höghus eller ett hyreshus som fru Lantz sade — blir det en blandning av barn i alla åldrar och då faller den matematiken och det blir i stället precis som det är i dag. Vi har ju lägenhetsdaghem med den personaltäthet som fru Lantz talat om, och vi vet att man där ofta är ensam med barnen — det är bara att resa ut och titta. Till herr Carlshamre vill jag säga att det går att ta reda på hur barnfamiljerna ser på denna fråga i det samhälle vi har i dag. Barnstugeutredningen har framlagt och riksdagen har antagit ett förslag till förskoleplanering, som innebär att man skall uppskatta det fulla behovet av daghemsplatser för förvärvsarbetande föräldrars barn och barn med särskilda behov. Genom de undersökningar som gjorts hittills vet man att ungefär mellan 75 och 90 procent av de förvärvsarbetande föräldrarna med barn — det kan variera med hänsyn till kommunernas struktur — önskar en samhällelig barnomsorg. Vi kan säga att med det samhälle vi har i Sverige nu vill mellan 75 och 90 procent av de här föräldrarna att samhället skall lösa deras barnomsorgsproblem. Men då kan herr Carlshamre hävda att vi borde ha ett annat samhälle, som skulle betala de människor som i dag vill gå ut och göra en insats i förvärvslivet för att de skall vara hemma. Om herr Carlshamre skall få den matematiken att gå ihop — för att återvända till ämnet matematik, och gå in på herr Carlshamres förslag även om jag inte delar hans värderingar — och om dessa familjer inte skall få en kraftigt försämrad levnadsstandard, så går det programmet synnerligen illa ihop med moderata sam lingspartiets syn på skattepolitiken! Det skall då till mycket drastiska skattehöjningar för att klara herr Carlshamres program, med barnlön för de föräldrar som då skulle stanna hemma hos sina barn, om inte de familjerna skulle behöva leva i sämre villkor än andra familjer. — Och det kan väl inte herr Carlshamre mena?
Fru talman! Fru Lantz har redan sagt att herr Hellström räknar litet konstigt. Han kanske gör det.

I de allra flesta familjer är nettoeffekten av en andrainkomst icke större än så. Det innebär därför icke någon standardsänkning, ej heller någon skattehöjning, eftersom det är fråga om samma pengar, använda på olika sätt; man skall ju inte både ha daghemsplatser och ersättning för att man inte har fått dem. Sedan, fru Lantz, är vi överens i en hel del. Vi är överens om att det är viktigt att bygga ut samhällets barnomsorgsresurser och att det antal platser som finns i dag är för litet. Men vi är inte överens om att det slutliga målet är 400 000 platser. Det återstår att bevisa.

— Den frågan är såvitt jag vet inte medtagen i undersökningarna.

Fru talman! Jag återkommer till herr Hellström, eftersom han framhärdar i sin matematik och jag i min. Om man har två vårdare på fem barn, blir det ju fyra vårdare på tio barn, och när det gäller syskongrupper blir det tre vårdare på 15 barn. Jag kan inte inse att det skulle bli något glapp i omsorgen under dagen med den personaltätheten. Jag kan heller inte se någon anledning till att man inte skulle kunna förena de här två grupperna i ett lägenhetsdaghem. Det är ju fråga om tio barn, respektive femton barn.

Fru talman! Jag trodde, fru Lantz, att vi hade kommit överens nu, men det har vi tydligen inte gjort. Men för att matematiken skall gå ihop måste det vara bara spädbarn i det där lägenhetsdaghemmet. Därför håller inte matematiken. Ett svar har ju, herr Carlshamre, de förvärvsarbetande kvinnorna själva givit. Till skillnad från hur det varit under alla tidigare lågkonjunkturer, då kvinnorna minskade sitt inträde på arbetsmarknaden och t.o.m. lämnade arbetsmarknaden har de under lågkonjunkturen 1971 — 1972 ökat sina krav på att ha samma rätt till full sysselsättning som männen. Kvinnorna fortsatte att gå ut på arbetsmarknaden 1971 — 1972, och den kvinnliga sysselsättningen, som i hög grad har gällt just småbarnsmammorna, har kunnat öka även under lågkonjunkturen. Trots de svåra tider som rådde internationellt kunde man öka den totala sysselsättningen här. Anspråken har alltså stigit, och det har tagit sig uttryck i både ökade krav på barnomsorg från samhällets sida och ökade krav på sysselsättning. Där finns ett svar till herr Carlshamre som verkligheten själv har givit. Herr Carlshamre ställer barnfamiljerna skyddslösa. Hans senaste exempel visar att han har dålig kontakt med småbarnsföräldrarnas verklighet. Vad händer med den familj som får betalt enligt herr Carlshamre under några år för att en av föräldrarna skall stanna hemma i stället för att fortsätta sitt förvärvsarbete? När den tiden har gått kan det vara svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Detta är en klar realitet för många människor som har fått lämna arbetsmarknaden. Är man borta länge är det svårt att komma tillbaka. Man kanske får fortsätta att stå utanför arbetsmarknaden, men då upphör herr Carlshamres stöd och då får familjen en klar ekonomisk försämring i jämförelse med vad som skulle ha inträffat om samhället hade hjälpt till med familjens barnomsorg. Det gäller ju inte familjens inkomster enbart de år då barnen är i daghem -— det gäller också att bägge makarna, om de önskar det, skall ha långsiktigt hyggliga möjligheter att vara ute i arbetslivet och få inkomster även senare.
Fru talman! Jag vill inte gärna finna mig i att bli målad som någon sorts mörkman som försöker driva kvinnorna tillbaka från arbetsmarknaden hem till spisen. Det handlar inte om det. Den frågan hänger över huvud taget inte samman med om vi skall bereda möjlighet för både män och kvinnor, mamma eller pappa, att under ett litet antal år — en parentes på kanske tre eller fem eller sex år i ett arbetsliv på kanske 40 år — själva få välja var de vill göra sin samhällsinsats, ute i förvärvsarbetet eller i hemmet. Var och en som vårdar tre eller fyra egna barn producerar för samhället samma kvantitet barnomsorg som en anställd i en barnstuga. Det behövs en person på tre eller fyra barn om barnstugan skall skötas väl. Vi skall inte fördjupa oss i detaljerna, men herr Hellström kanske kommer ihåg att i de förslag som vi har diskuterat tidigare om en utbyggd föräldraförsäkring ingår också förslag till skydd mot konsekvenserna av att man hamnar utanför arbetsmarknaden, så vi kan lösa även de problemen. Vad vi eftersträvar är något som man gärna må kalla för en utbyggd föräldraförsäkring, som under en kort tid ger en verklig valfrihet.
Fru talman! Sveriges barnfamiljer har genom sitt handlande i verkligheten svarat herr Carlshamre betydligt bättre än vad jag skulle kunna göra genom att ytterligare förlänga kammardebatten.
Fru talman! Sveriges barnfamiljer har, som jag ser det, till stor del varit ekonomiskt tvingade att ge det svaret. De har inte valt att ge det.

Nr 129 Fru talman! I fråga om detta betänkande av jordbruksutskottet, nr 38, Onsdagen den som gäller risker vid oljeborrning och oljetransporter till havs vill jag 27 november 1974 i huvudsak yrka bifall till utskottets hemställan. Eftersom vi i folkpartiet mycket länge har drivit dessa frågor är det med stor tillfredsställelse — Vattenvård vi ser att utskottet nu understryker våra synpunkter och förutsätter att det fortsatta arbetet av regeringen kommer att drivas i den anda som vi förordar, nämligen att så intensivt och målmedvetet som möjligt söka göra haven helt fria från oljeföroreningar och göra stora ansträngningar för att påskynda det internationella arbetet på att göra oljeborrningarna så ofarliga för miljön som möjligt. Där uttrycker jag alltså min tillfredsställelse. På en punkt vill vi i mittenpartierna med ett särskilt yttrande markera vår oro för de risker som oljetransporter för med sig. Vad vi har velat framhålla här är behovet av en ordentlig översikt över oljetransporternas risker, så att man kan göra en så bra bedömning som möjligt av vilka metoder som är säkrast. Helt säker är tyvärr ingen, och därför behövs egentligen också en jämförelse mellan olika energiframställningsmetoder, ur miljösynpunkt, för att vi skall kunna göra ett val som belastar vår framtid så litet som möjligt. Det finns i dag en rad utredningar och det finns en hel del redan framtaget material som belyser bitar av frågeställningen. Men svårigheten är att få något grepp om de områden som inte har blivit täckta av utredningarna. Den petrokemiska utredningen t.ex. talar bara om alternativen förläggning vid ostkusten eller Västkusten av raffinaderier. Den behandlar miljöfrågor huvudsakligen ur synpunkten vad som händer kring själva raffinaderierna. Några grundliga undersökningar om hurt.ex. pipeline-alternativet ter sig i förhållande till sjötransporter har utredningen inte kunnat göra. Inte heller har vi ännu sett någon jämförelse mellan kärnkraft, kol och olja för att inte tala om andra energimöjligheter till fullo utförd och med alla miljöfaktorer inräknade. Det finns dock möjligheter att sådant material kommer fram i de många undersökningar som nu görs i energifrågan. Vi avvaktar därför för närvarande resultatet av dem och avstår från något annat yrkande än utskottets på den punkten. Men det är klart och tydligt att frågan inte är slutbehandlad ännu. För övrigt, fru talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Det finns åtminstone fyra viktiga synpunkter på supertankers för olja. För det första blir jättetankfartygen allt fler. Vid årsskiftet 1973-1974 fanns det 388 fartyg på mer än 200 000 ton i tjänst. Ytterligare 493 var under konstruktion eller beställda. För det andra blir dessa supertankfartyg allt större. Snart är flera fartyg 109 på mer än en halv miljon ton färdigbyggda. Avancerade planer finns på tankers på 750 000 ton. Japanska och engelska skeppsbyggare planerar för tankers större än en miljon ton. För det tredje är supertankers ytterst svåra att manövrera i trånga farleder. Deras levande vikt är så oerhörd att det kan ta mer än 20 minuter att stanna fartyget. När det går långsamt är det praktiskt taget omöjligt att styra. Också när avståndet mellan kölen och botten är litet blir fartygen svåra eller omöjliga att manövrera. I många sund måste supertankers gå i rännor som är så grunda att fartygen nätt och jämnt kan passera. En oväntad situation — maskineller roderhaveri, felaktig positionsbestämning, ett annat fartyg som skär kursen eller något annat — kan ofta inte bemästras. Antingen lyckas tankern ändra kurs och kanske gå på grund. Eller också fortsätter man i färdriktningen och kolliderar kanske med ett annat fartyg. En rad olyckor har redan hänt med supertankers. Man kan lätt föreställa sig en ny TorreyCanyon-katastrof med ett fartyg kanske fyra gånger större. Om en sådan tanker exploderar eller bryts sönder i hårt väder kan närmare en halv miljon ton råolja komma lös. Det vore en miljökatastrof utan motstycke. För det fjärde vet alla att oljebekämpningen i vår del av världen är löjligt ineffektiv om en supertanker skulle gå under i eller strax utanför en skärgård. När man i Brofjorden häromveckan skulle pröva oljeberedskapen simulerade man ett utsläpp på 3 000 ton, men snart kommer tankers på 300 000 ton att gå genom Dynabrottet. Skulle ett sådant fartyg brytas sönder där skulle stora delar av den ovärderliga Bohuskusten kunna förstöras på några dagar. Miltals av stränder och öar skulle smetas ner av olja, skada vatten, fåglar och natur, förstöra för både bofast befolkning och turister. Riskerna ökar alltså för en sådan katastrof. Jag hoppas att herr Hedström nu kommer att ge någon kommentar till dessa risker. Jag upprepar: supertankfartygen blir allt fler, blir allt större, blir därmed allt svårare att manövrera i trånga skärgårdsområden och oljeskyddet är helt otillräckligt. Sådana risker har vi inte rätt att ta. Folkpartiet fortsätter därför att kräva att svensk sjöfartsoch oljepolitik bör inriktas på att supertankers för olja över huvud taget inte trafikerar svenska skärgårdsområden och inte heller Östersjön. Jag yrkar bifall till reservationen av fru Anér.

Fru talman! Som jordbruksutskottet har anfört i sitt betänkande har riskerna för förorening av haven genom olika former av oljeutsläpp flera gånger tidigare behandlats av riksdagen. Frågan är av mycket stor betydelse. Det är därför viktigt att olika åtgärder vidtas för att hindra att olja kommer ut i vattnen. Sverige deltar sedan flera år tillbaka i ett omfattande internationellt samarbete på oljeskyddets område. Särskilt omfattande har detta arbete varit inom IMCO, som är FN:s sjöfartsorganisation. För dem som kanske Nr 129 inte är bevandrade i dessa förkortningar vill jag meddela att initialerna Onsdagen den betyder Intergovernmental Maritime Consultative Organisation. Både 27 november 1974 inom IMCO och i andra sammanhang har utarbetats konventioner som syftar till att hindra att olja och andra kemikalier skall smutsa ned haven. — Vattenvård Riksdagen har de senaste åren haft att ta ställning till flera regeringsförslag om godkännande av konventioner i syfte att skydda haven mot nedsmutsning av olika slag. Även vid nästa års riksdag kommer vi, enligt vad som erfarits, att åter få behandla konventioner som bör tillgodose flera av de krav på bättre oljeskydd som kvarstår. Inom Sverige har sjöfartsverket utrett frågor av betydelse för transport av olja och andra kemikalier. Sjöfartsverkets förslag övervägs inom kommunikationsdepartementet. När det gäller borrning efter olja på havsbottnen har utskottet i sitt betänkande understrukit vikten av att det från svensk sida görs ansträngningar för att komma till rätta med de risker som är förenade med sådana borrningar. Utskottet har även hänvisat till uttalanden som gjordes vid behandling av motioner till 1973 års riksdag. Dessa uttalanden äger fortfarande giltighet. Det är därför utskottet anser att det inte skall behövas något särskilt initiativ från riksdagens sida i denna sak. Frågan om begränsning av storleken hos oljetankfartyg har behandlats inom ramen för IMCO-arbetet. Dessutom följer de svenska myndigheterna fortlöpande säkerhetsfrågorna när det gäller tanktransporter. Som utskottet har anfört finns det inte för närvarande någon anledning till åtgärd från riksdagens sida i fråga om storleken hos tanktonnaget. Herr Ahlmark anförde att riskerna undan för undan ökar på det här området. Alla som har följt herr Ahlmarks agerande i riksdagen vet att han har stort intresse för att försöka åstadkomma bättre förhållanden och ordna så att dessa jättetankbåtar inte går in i mindre farvatten. Vi är alla överens med honom om att denna strävan är god. Experterna har i många fall den uppfattningen att storleken på tanktonnaget inte är det som gör att skador och faror blir större utan att det gäller hur man kan ordna säkerhetsbestämmelserna vid inlopp i mindre farvatten. Därför vill jag för dagen inte göra något annat uttalande än att — som det framgår av utskottets betänkande — frågorna är föremål för mycket intensiv observation och att de åtgärder som behöver vidtas också kommer att vidtas. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag skulle önska att herr Hedström hade alldeles rätt när han säger att frågan om tanktonnagets storlek är föremål för mycket ”skarp observation”. Jag tror knappast det är fallet, om man nämligen talar om regeringarnas och de internationella sammanslutningarnas observationsförmåga. Det är ju en häpnadsväckande snabb utveckling både när det gäller antalet supertankers och när det gäller storleken av de 111 här jättetankfartygen, vilket jag visade i mitt tidigare inlägg. Herr Hedström sade att man inte är enig om hur farliga supertankers är. Det är alldeles korrekt att man inte är det. Ändå tycker jag att de forskningsresultat som kommit fram de senaste åren är ganska entydiga. De visar nämligen att säkerheten för de jättestora fartygen är utomordentligt liten när det gäller trånga skärgårdsområden. De här fartygen är mycket djupgående och kan alltså inte avvika särskilt mycket från kursen utan att gå på grund. Det tar enormt lång tid att stanna ett supertankfartyg på grund av dess enorma levande vikt. De här fartygen är i största allmänhet svåra att manövrera när de går mycket långsamt, de saknar då praktiskt taget styrkraft. Det finns mycket skrivet som visar att supertankers är farliga. Vi såg i början av hösten än en gång vad som kan hända när en supertanker för olja går på grund. Den 10 augusti gick Shelltankern Metula genom Magellans sund. Den hade 195 000 ton råolja i tankarna. I fint väder och med lotsar på bryggan rände den upp på en sandbank. Den skadade flera tankar och hotades i den storm som sedan kom att följa att helt brytas sönder. I veckor pågick räddningsarbetena. Man lyckades hindra explosion och brand. Hur mycket olja som rann ut vet man inte. Uppgifterna varierar mellan 25 000 och 50 000 ton. Skadorna på vatten och stränder där nere är ännu outredda. Det var vinter och kallt vid sydspetsen på Sydamerika. I kallt vatten bryts oljan ned långsammare än i varmare områden. På det viset kan det här fallet jämföras med en katastrof i t.ex. Nordsjön. Av allt att döma har nedsmutsningen i området blivit utomordentligt stor. Det var alltså den mänskliga faktorn som klickade. Vädret var, jag upprepar det, utmärkt och lotsarna var på plats. Någon kollision med annan båt var det inte fråga om. ”Metula” hade varken maskinfel eller roderfel. Man navigerade helt enkelt fel — och vi stod plötsligt inför risken av historiens största oljekatastrof. Nu lyckades man pumpa över en massa olja till andra båtar och till slut få Metula flott med hjälp av tre holländska högsjöbogserare. Det här var bara det senaste fallet i en lång rad olyckor som supertankers varit inblandade i. När händer nästa olycka? Och vad skulle ske om en jättetanker med 200 000 eller 300 000 ton råolja sprang läck utanför Västkusten eller i Östersjön? Det kan vi inte säga i förväg. Det beror på vindar, strömmar och vädret i övrigt. Det beror på hur mycket av oljan man kan ringa in innan det är för sent. Men man skall vara totalt okänslig för betydelsen av miljöskydd och miljörisker om man förnekar de faror som våra vatten löper genom att allt fler och allt större tankfartyg går in i trånga skärgårdsområden. Det här måste alltså motverkas på olika sätt. Det är vad reservationen handlar om.
Nr 129 Fru talman! Jag vill inte på något sätt förneka de faror som finns Onsdagen den när stora supertankers går in i mindre farvatten, men jag försökte begränsa — 27 november 1974 mitt anförande med hänvisning till att utskottet skrivit klart och entydigt vad utskottet anser i den här saken.

Det skulle vara mycket att tillägga om eventuella risker med dessa jättetankers, men jag tycker att det som nu anförts får räcka för denna
Fru talman! Det gläder mig väldigt mycket att herr Hedström säger att det inte föreligger någon meningsskiljaktighet i sak mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Det betyder alltså att de åsikter som fru Anér uttrycker i sin reservation också är utskottets. Under sådana förhållanden beklagar jag att det inte står ett enda kritiskt ord om ökningen av tanktonnagets storlek, varken när det gäller antalet supertankers eller när det gäller storleken av de enskilda fartygen. Om alltså herr Hedström tycker att fru Anérs reservation är befogad kan jag inte förstå varför han inte sett till att de åsikter som där framförs skrivits in i utskottets betänkande.
Fru talman! Det vore frestande att gå in på handläggningen i utskottet av denna fråga, men av hänsyn till fru Anér skall jag inte göra det. Vi var nämligen vid den förberedande handläggningen i utskottet helt eniga, och den omständigheten att fru Anér ändå har lämnat en reservation får tolkas enbart som ett tecken på att hon på sitt sätt ville klarare understryka vad hon anser om den motion som väckts.
Fru talman! Jag håller helt med herr Hedström om att detta inte är en sådan fråga som vi bör diskutera här i kammaren. Jag vill bara säga att jag har yrkat bifall till motionen, både i utskottet och i kammaren, och att jag står för detta.

Fru talman! I motionerna 935 år 1973 och 328 i år har herrar Svanström och Glimnér tagit upp frågor rörande nedskräpning av naturen. I naturvårdslagens 23 § kan man klart utläsa att ingen får skräpa ned i naturen med avfall så att skada eller otrivsamhet uppstår. Tyvärr är det så, enligt min mening, att alltför många inte känner tillräckligt starkt för hur 23 § borde efterlevas. De åtgärder som har satts in har givit resultat, dock inte tillräckliga. Vatten och kuster tillhör i hög grad vår natur och är därtill klassade som fina naturtillgångar. Vi som bor i kustområdena vill följa upp intentionerna i den fysiska riksplaneringen så att vi kan erbjuda den rekreation som där kan upplevas i en ren och trivsam miljö, liksom vi själva vill uppleva den i vår egen fasta bomiljö. Kustbygdernas lokala och frivilliga samhällsföreningar syr och arbetar på andra sätt ihop pengar för årligt återkommande städning, Man engagerar sig också personligen i arbetet med att städa upp. Nedskräpningen är emellertid för stor för att det ekonomiska ansvaret för renhållningen i de här aktuella områdena i någon högre grad skall läggas på kommuner och ideella sammanslutningar. Nedskräpning av vattnet sker säkert inte enbart från fritidsbåtar. Även Vi anser alla att kuster och skärgårdar tillhör våra nationella tillgångar. Renhållningen där bör därför i hög grad vara en för landet gemensam angelägenhet. Jag vill, utan att här upprepa något, understryka vad som sägs i motionen 328 samt de synpunkter som ytterligare utvecklats i mitt särskilda yttrande till jordbruksutskottets betänkande nr 43. Det är angeläget att där nämnda utredningar kommer fram snabbt och ger oss förslag som verkligen kan lösa problemen. Fru talman! Jag har i dag inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Under de senaste åren har ett flertal kampanjer genomförts mot nedskräpningen i naturen. Kampanjerna har bedrivits med stöd av stat, kommuner, ideella organisationer, näringsliv och enskilda personer. Särskilt bör nämnas den riksomfattande kampanj som under fyra år bedrevs under ledning av rikskommittén Håll Sverige rent. Till denna kampanj utgick statligt stöd med totalt 2 miljoner kronor. Det är naturligtvis en mycket viktig sak att nedskräpningen i naturen bekämpas. För statliga insatser på detta område har naturvårdsverket ett fortlöpande ansvar inom ramen för sin allmänna informationsverksamhet. Även kommunerna torde känna sitt ansvar. När det gäller de avfallsfrågor som hänger samman med båtturismen kan man utgå från att de också tas upp i det betänkande som fritidsbåtutredningen har aviserat. Något särskilt initiativ från riksdagens sida i dessa frågor är inte påkallat. Jag vill framhålla att utskottsbetänkandet är enhälligt. Då har väl fru Fredrikson endast velat ytterligare understryka vilken vikt hon fäster vid dessa frågor. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Torwald har frågat om jag avser att vidtaga några åtgärder för att åstadkomma rimligare taxeringsvärden på fastigheter i bl.a. Västsveriges kustoch skärgårdsområden än som framkommer om fastighetstaxeringsnämnderna följer de anvisningar som lämnats av riksskatteverket och taxeringsintendenterna. Taxeringsvärdena skall enligt nyligen antagna regler bestämmas till 75 procent av fastigheternas marknadsvärde. Dessa värden baseras vid 1975 års fastighetstaxering på de genomsnittliga köpeskillingarna under år 1973. Värderingen skall författningsenligt ske bl.a. efter de närmare anvisningar som riksskatteverket och i vissa fall skattecheferna meddelar. Dessa anvisningar skall följas vid taxeringen. Några speciella åtgärder i anledning av höjda taxeringsvärden för geografiskt avgränsade delar av landet anser jag inte möjliga.

Herr talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret, vars i sak negativa besked jag beklagar. Låt mig helt kort redogöra för bakgrunden till min fråga. För ett par veckor sedan redovisades i Göteborgspressen och TV hur en ledamot av en lokal fastighetstaxeringsnämnd avsagt sig sitt uppdrag, eftersom han bedömde sina möjligheter att påverka taxeringen såsom obefintliga. Han hade under taxeringsnämndens arbete hitintills funnit att nämnden var så hårt styrd av direktiven från riksskatteverket och taxeringsintendenten samt av den av länsstyrelsen tillsatta ordföranden att ledamöterna saknade varje möjlighet att reellt påverka taxeringen. Däremot skulle de få vara med och bära hundhuvudet för de enligt hans förmenande orimligt stora höjningarna av taxeringsvärdena som blev en följd av utfärdade anvisningar. Han - liksom jag — finner det egendomligt att man i skärgårdskommunerna bortser från de s.k. släktköpen när det gäller att bedöma mark nadsvärdena samtidigt som de mycket fåtaliga köpen från köpstarka stadsbors sida får bli avgörande för taxeringen av övriga boendes fastigheter. Detta har lett till att tomtvärdena höjts med 100-150 procent och byggnadsvärdena med 60-100 procent. Det är ju uppenbart att de fåtaliga fastighetsförvärven i dessa attraktiva områden — dit för övrigt även Landvetterflygfältets omgivningar kan räknas just nu — inte bör få bli helt avgörande för vilka taxeringsvärden som skall åsättas övriga fastigheter. Om man tänker sig att alla fastigheter på Öckerö vore till salu är det ju uppenbart att ägarna inte skulle få ut de priser som varit gängse för de fåtaliga överlåtelser som har skett under senare år. Detta borde givetvis den lokala fastighetstaxeringsnämnden ta hänsyn till vid sitt arbete, men det har ordförandena och intendenterna icke velat medge. De har i stället hävdat att taxeringsnämnderna skulle vara bundna till de uppgjorda tabellerna och kartorna. För egen del anser jag det självklart att ledamöterna i en taxeringsnämnd inte får vara klavbundna av dylika hjälpmedel, utan har både rätt och skyldighet att även ta hänsyn till andra relevanta förhållanden i sitt arbete för att åstadkomma en rättvis och rimlig taxering. Det bör kanske också med skärpa understrykas vilka allvarliga konsekvenser så kraftiga höjningar av taxeringsvärdena får för de bofasta invånarna — många för att inte säga de flesta är ju pensionärer och låginkomsttagare såsom fiskare m.fl. — i dessa områden. Dels ökar deras boendekostnader, dels kan de gå miste om bostadstillägg eller i varje fall få dem kraftigt reducerade. Och dessutom riskerar dessa pensionärer att bli så förmögna på papperet att de går miste om de extra avdrag som hittills lett till skattebefrielse eller skattereduktion. Jag har dock nyligen läst i pressen att finansministern uttalat viss förståelse för dessa pensionärers situation. Herr talman! Detta ger mig anledning att avslutningsvis fråga om inte finansministern är beredd vidtaga sådana åtgärder att verkningarna av de starkt höjda taxeringsvärdena åtminstone för pensionärer och andra låginkomsttagare lindras.
Herr talman! Jag måste nog göra frågeställaren ledsen genom att säga att jag betraktar en speciell lex in casu för pensionärer när det gäller värderingen av fastigheter som helt omöjlig. Nu tror jag, herr talman, att den ledamot av taxeringsnämnden som gav offentlighet åt sin olust i en artikel i en Göteborgstidning inte är representativ för hur ledamöterna i taxeringsnämnderna ser på sin uppgift och på de direktiv de har från riksskatteverket. Riksskatteverket har lämnat anvisningar som jag tycker är helt tillfredsställande. Såsom jag sade i mitt svar är det 1973 års saluvärden som ligger som utgångspunkt för värderingarna. Sedan reducerar man dessa saluvärden med 25 procent, och det är normen efter vilken taxeringsnämnderna skall uppskatta fastigheterna. Men det sägs i de här anvisningarna till taxeringsnämnderna särskilt att som en allmän regel gäller, enligt anvisningarna till 9 § kommunalskattelagen, att hänsyn skall tas till säregna förhållanden som kan finnas på en fastighet. Det skall således, oavsett vilken värderingsmetod som används, vara en individuell värdering av varje fastighet. De värden som anges i anvisningarna är att betrakta såsom riktvärden vid normalförhållanden, och om normalförhållanden inte råder i vissa avseenden bör justering på grund av säregna förhållanden göras av det enligt anvisningarna beräknade värdet. Därmed har man gett de lokala taxeringsnämnderna det utrymme för hänsynstagande som kan anses erforderligt. Jag måste avslutningsvis säga att det vore orimligt om finansministern gick ut med specifika anvisningar på ett arbetsfält som är så pass skiftande som detta. Man får basera arbetet på de värderingsnormer för normalfallet som riksskatteverket och taxeringsintendenterna har angivit. I övrigt får det sunda förståndet hos taxeringsnämndernas ledamöter vara avgörande.
Herr talman! Jag tackar finansministern för det här tillägget. Vad som oroade mig var att i svaret står att taxeringsvärdena skall fastställas efter vissa principer och att de genomsnittliga köpeskillingarna under år 1973 då skall ligga till grund. Det heter vidare: ”Dessa anvisningar skall följas vid taxeringen.” Detta ger ett mycket kategoriskt intryck. Och jag är mycket glad för de preciseringar som finansministern gjorde i sitt senaste inlägg, där han sade att man givetvis vid den lokala taxeringen skall ta hänsyn till ”säregna förhållanden”. Nu förstår jag att han i första hand menar att det kan råda säregna förhållanden för en viss fastighet och att det skall påverka taxeringen. Men jag menar att i dessa skärgårdskommuner själva salusituationen är så säregen att köpeskillingarna på det fåtal fastigheter som bytt ägare under 1973 inte får bli avgörande för vad fiskarnas och övriga permanentboendes fastigheter skall tas upp till för värde. Om hela fastighetsbeståndet på en ö — om vi kunde tänka oss det — blev ledigt på en gång, så fanns det inte så många köpare på marknaden att de priser skulle kunna hållas som nu är en följd av ringa tillgång på fastigheter. Jag vill alltså än en gång tacka finansministern för de preciseringar han gjort. Det visar att han delar min uppfattning att de lokala taxeringsnämnderna bör utnyttja sina möjligheter att ta hänsyn till den lokala situationen när de fastställer taxeringsvärdena.
Herr talman! Frågeställaren har tolkat mig rätt. Det är vid prövningen av den individuella fastighetens taxeringsvärde man har möjligheter att göra variationer. Det går inte att avdela vissa bestämda geografiska områden i landet, där fastighetstaxeringen skall ske efter andra normer än vad som gäller för riket i övrigt. Då skulle inte bara Västkusten utan också praktiskt taget de väsentliga delarna av ostkusten liksom kanske även attraktiva delar av inlandet komma i fråga. Och då flyter det hela ut i en sådan rörighet och osäkerhet, att man inte har någonting att hålla i vid prövningen av taxeringsvärdet. Denna bör vid fastighetstaxeringen vara så enhetlig som möjligt över hela landet. Bara för att undvika alla missförstånd oss emellan vill jag återigen framhålla att det är vid bedömningen av den enskilda fastigheten som jag menar att variationsmöjligheterna föreligger.
Herr talman! Ja, jag förstår att finansministern avsåg den enskilda fastigheten, och den variationsmöjligheten skall naturligtvis i första hand utnyttjas. Men jag anser att man också måste ta en viss hänsyn till de säregna situationer som uppstår just i områden där det i stort sett inte förekommer något utbud av fastigheter. Man måste utnyttja det siffermaterial som finns att tillgå från dessa områden med stor varsamhet. Detta tar nämligen bara hänsyn till förvärv med hög köpeskilling under det att transaktioner till rimligare priser undantas från statistiken. Det behöver inte ens vara fråga om släktköp utan det kan även gälla andra köp, där man har anledning att tro att ett högre pris skulle ha kunnat erhållas på marknaden. Vi menar att detta inte är rimligt. Jag förstår dock att finansministern inte med utgångspunkt i gällande bestämmelser kan säga annat än att dessa säregna förhållanden i första hand skall tas i beaktande när det gäller fastställandet av taxeringsvärdet för den enskilda fastigheten. Det måste sedan vara taxeringsnämndens uppgift att från fastighet till fastighet avgöra i vad mån man kan jämka värdena för att nå så rimliga taxeringsnivåer som möjligt.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat om jag vill redogöra för utvecklingen och omfattningen av administrationskostnaderna för den allmänna tandvårdsförsäkringen inom försäkringskassorna. Tandvårdsförsäkringen började genomföras under sista kvartalet 1973 och trädde helt i kraft den 1 januari 1974. Enligt vad jag har inhämtat från riksförsäkringsverket visar gjorda beräkningar att administrationskostnaderna under år 1974 utgör mindre än 2 procent av försäkringskassornas totala kostnader för tandvårdsförsäkringen. Om herr Björck menar att administrationen skulle vara för dyr vill jag påpeka att försäkringskassornas nämnda administrationskostnader framstår som relativt blygsamma vid en jämförelse med de betydligt högre kostnader för administration som förekommer hos privata försäkringsbolag. Den nya tandvårdsförsäkringen liksom socialförsäkringen i övrigt har låga administrationskostnader tack vare en effektiv och väl fungerande organisation i de allmänna försäkringskassorna. En fortsatt rationalisering av socialförsäkringens administration pågår bl.a. genom användning av automatisk databehandling. Samhällets utgifter för tandvårdsförsäkringen beräknas i år uppgå till omkring 700 miljoner kronor, och det är givet att vi måste ha en kontroll över hur dessa pengar arivänds. Det är enligt min mening bl.a. angeläget med en ordentlig kontroll av den tandvårdsersättning som försäkringskassorna skall betala ut till de privatpraktiserande tandläkarna och de tandtekniska laboratorierna. Försäkringskassan måste också kunna kontrollera att gällande taxebindning tillämpas av tandläkarna och att patienterna således inte behöver betala högre avgifter än som följer av den fastställda tandvårdstaxan. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna måste vidare ha tillgång till de uppgifter som behövs för att kunna göra en noggrann uppföljning av tandvårdstaxans ekonomiska utfall för tandläkarna. Som jag har framhållit redan i propositionen om tandvårdsförsäkringen skall försäkringskassorna också kunna tillhandahålla taxeringsmyndigheterna uppgifter om tandläkarnas uppburna tandvårdsersättningar och patientavgifter. Enligt min mening kan det inte komma i fråga att göra avkall på något av dessa krav på fullgod kontroll.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
Nu har det emellertid under den senaste månaden gjorts undersökningar på det här området av Tandläkarförbundet. Beträffande Stockholmsområdet visar undersökningen den nästan femdubbla siffran — 14 procent i stället för 2 å 3 procent. Jag kan också ge andra exempel som har kommit fram i den pilotundersökning som Tandläkarförbundet gjort. I Värmland räknade man med att det skulle gå åt 2 tjänster; men det har gått åt 5. I Malmö räknade man med mellan 15 och 20; antalet är nu uppe i 40. I Malmöhus län talade man om 3 tjänster; det är nu 15. Administrationen på kassenivå skulle kosta 6 miljoner, enligt de beräkningar som från början förelades riksdagen. Mot bakgrunden av de här undersökningarna frågar man sig vad den egentligen kommer att kosta. Det är en fråga, herr talman, som jag tror att många skulle vilja ha ett svar på. Det rör sig om stora pengar, och det vore därför tacknämligt om frågan följes upp ordentligt och om utvecklingen av administrationskostnaderna vid lämpligt tillfälle redovisades offentligt. Måhända är en av orsakerna till att kostnadsberäkningarna uppenbarligen inte — om de här undersökningarna är korrekta — har kunnat följas den taxa som med sina inte mindre än 99 rubriker har lett till att besväret för kassorna har blivit betydligt större än man från början räknade med.
Herr talman! Om herr Björck i Nässjö mera vill lita på tandläkarna än på riksförsäkringsverket är det ju hans sak. Jag har redovisat de uppgifter som vi har tillgång till från riksförsäkringsverket. Jag vill, herr talman, göra ett par tillägg för att fästa herr Björcks uppmärksamhet på några väsentliga ting. Tandvårdsförsäkringen omsluter hela svenska folket. I en vanlig försäkringskassa för ett län ute i landet klaras hela administrationen av tandvårdsförsäkringen av i stort sett fyra, fem tjänstemän. I administrationen ingår också kostnaderna för förtroendetandläkarna. Kostnaderna för blanketter och datakostnaderna svarar för en tiondel av de i och för sig mycket låga administrationskostnaderna för tandvårdsförsäkringen. Jag nämnde i mitt svar de privata försäkringsbolagen. När det gäller deras administrationskostnader skall jag inte här gå in på några siffror, men jag kan försäkra herr Björck att de allmänna försäkringskassorna har lägre administrationskostnader. Herr talman! Det är inte mer än en vecka sedan jag här i riksdagen besvarade tre interpellationer och två enkla frågor som rörde tandvårdsförsäkringen. Försäkringen diskuterades, som herr Björck kanske vet, i närmare två timmar, och från moderat håll riktade man flera angrepp mot de regler i försäkringen som avser att trygga folktandvårdens utbyggnad och skydda patienternas, främst barnens, intressen. Dagen efter denna debatt i riksdagen ställde herr Björck i Nässjö denna nya fråga till mig om tandvårdsförsäkringen. Jag kan inte finna annat än att man från moderat håll uppenbart är konsekvent ute för att i olika avseenden misstänkliggöra tandvårdsförsäkringen och socialpolitiken över huvud taget. Vi har haft tre sådana angrepp i höst här i riksdagen, och jag skulle vilja fråga herr Björck: När har vi att vänta det fjärde?
Herr talman! Min fråga ställdes mot bakgrunden av att siffror kommit fram, i detta fall från Tandläkarförbundet, som tydde på att de beräkningar som gjordes och som förelades riksdagen när vi tog beslutet, icke håller i verkligheten. Då frågade jag herr socialministern vem som har rätt —- riksförsäkringsverket eller Tandläkarförbundet. Herr talman! Jag tycker det är märkligt att man har kommit fram till så olika resultat. Mot den bakgrunden ansåg jag det vara värdefullt att få en korrekt information från herr socialministern. Det kan ju inte ligga i någons intresse att siffrorna här skiljer sig så väsentligt som de Nr 130 gör. Jag kan inte, herr talman, själv avgöra vilket som är korrekt. Men Torsdagen den det var aet som jag trodde att herr socialministern kunde bidra till. 28 november 1974 Sedan är det inte på det sättet att vi på vårt håll har någon negativ attityd till vare sig tandvårdsförsäkringen eller socialpolitik i övrigt. Det — Ang. försäkringsär helt korrekt att det i kommunen fördes en debatt om dessa frågor kassornas adminiförra veckan; jag har protokollet här. Men då berördes icke den specifika = strationskostnader frågan — och jag har läst protokollet mycket noggrant — som jag här för tandvårdsförtog upp. Det var därför som jag efteråt — när jag märkte att det här säkringen spörsmålet saknades — ställde min enkla fråga. Jag kunde naturligtvis ha gått upp i debatten förra onsdagen och ställt samma fråga. Men då hade säkerligen herr socialministern sagt: Det kan jag inte svara på nu. Herr Björck begär det orimliga när han under pågående plenum kommer med så pass specificerade frågor. Herr talman! Det har ingenting med misstänkliggörande av socialpolitiken att göra att man försöker se till att kostnaderna hålls inom rimliga gränser. Tvärtom tror jag att rimliga kostnader och en bra administration stärker förtroendet för vår socialpolitik.
Herr talman! Jag har i mitt svar till herr Björck i Nässjö redogjort för riksförsäkringsverkets uppgifter, och jag litar på dem. Vill herr Björck ifrågasätta dessa uppgifter och mera lita på uppgifter han har fått i andra hand från tandläkarna, så må det vara hans egen sak. Men han har fått ett korrekt svar från mig. Jag vill nämna att i debatten — och läs då protokollet en gång till! — hade jag tillfälle att bl.a. tala om blanketterna, som spelade en ingalunda oviktig roll i debatten när man från moderat håll angrep administrationen och det s.k. krånglet. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mera på den här punkten. Jag kan försäkra herr Björck att vi kommer att i hög grad tillse att vakthållningen kring försäkringarna upprätthålls. Återigen vill jag stryka under att jag inte tror att vare sig tandvårdsförsäkringen eller trygghetspolitiken över huvud taget är betjänt av — skall vi säga — den typ av angrepp från moderaterna som jag gång på gång upplever här i riksdagen.
Herr talman! Herr socialministern är så uppenbart irriterad över min fråga att jag börjar misstänka att det kanske ligger någonting i de siffror som här har presenterats från ena parten. Annars kan jag icke förstå herr socialministerns irritation. Det är självklart att det icke finns något område som skulle vara tabubelagt för frågor. Här har kommit fram olika uppgifter, och jag är icke mannen att avgöra vilka som är de korrekta. Det är möjligt att det är riksförsäkringsverkets. Men det kan väl rimligtvis inte hindra att man här i kammaren redogör för det inträffade och ställer en fråga om 1 siffror som så väsentligt skiljer sig från dem som riksförsäkringsverket har lagt fram.
Herr talman! Herr Björcks fortsatta inlägg förvånar mig mer och mer. Jag har här gett honom ett korrekt svar. Han ifrågasätter detta. Han ifrågasätter sanningsenligheten i uppgifterna från ett statligt ämbetsverk som har ansvaret trots att han har fått ett korrekt svar. Jag vill med anledning av vad herr Björck senare sade bara fästa hans uppmärksamhet på — för det spelar också en roll i den här debatten — att enligt den nya blanketten till tandvårdsräkning, som är avsedd att gälla från årsskiftet, skall vissa nya uppgifter lämnas, samtidigt som blanketten innehåller vissa förenklingar. En nyhet är att tandvårdsräkningarna i fortsättningen skall vara försedda med bl.a. löpande numrering. Det spelade sin roll i debatten här för någon vecka sedan. Jag hade anledning att påpeka detta beträffande räkningsblanketten, och det kan väl på den punkten inte vara någonting som herr Björck i Nässjö har invändningar emot, hoppas jag.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket mera utan vill bara säga att om man ibland rör sig med olika siffror kan detta bl.a. bero på att man mäter olika perioder och utgår från olika grunder. Det kan helt enkelt vara en skillnad i statistiken. Detta innebär icke att man misstänkliggör något ämbetsverk, även om naturligtvis också ämbetsverken kan fela — det ser vi väl då och då. Nej, det är helt enkelt ett försök att få reda på vad som verkligen är korrekt. Jag förstår fortfarande icke socialministerns irritation. Det är ändå så i en parlamentarisk demokrati att vi riksdagsledamöter bl.a. har till uppgift att genom frågor försöka få fram vad som verkligen är fakta.
Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg i den här debatten. Jag har svarat på herr Björcks i Nässjö enkla fråga genom att lämna en direkt uppgift från riksförsäkringsverket. Det är denna herr Björck ifrågasätter. Jag har ingenting emot att herr Björck i olika avseenden botaniserar i de här sammanhangen, men vad vi har diskuterat är frågan om administrationskostnaderna. Jag har svarat på den frågan, och jag har gjort det mot bakgrund av uppgifter från ett statligt ämbetsverk.

enskild person att Herr talman! Herr Mellqvist har frågat om jag är beredd att föreslå bära pistol eller sådan ändring i vapenlagen som förhindrar att enskilda personer kan annat fickvapen få tillstånd att bära pistol eller annat fickvapen. Av 98 andra stycket vapenlagen framgår att tillstånd för innehav av pistol eller annat fickvapen får meddelas endast om synnerliga skäl föreligger. I vapenkungörelsens 5 § finns ytterligare krav för sådant tillstånd. Huvudregeln är att sökanden måste vara aktiv medlem i skytteförening eller motsvarande organisation samt ha uppfyllt kraven för Svenska pistolskytteförbundets pistolskyttemärke i guld eller Svenska sportskytteförbundets silvermärke i snabbskjutning eller precisionsskjutning. Enligt en undantagsbestämmelse i samma paragraf kan tillstånd dock också meddelas sökande som på grund av sin tjänst är i behov av vapnet. I rikspolisstyrelsens föreskrifter och anvisningar till den nya vapenlagstiftningen framhålls i denna del att tillstånd för skyddsändamål skall meddelas endast då ett synnerligt behov föreligger. Såsom exempel nämns befälhavare på fartyg som går i regelbunden utländsk trafik samt väktare med särskilt kvalificerade bevakningsuppgifter. Den nya vapenlagstiftningen, som trädde i kraft den 1 juli i år, ger generellt sett uttryck för en betydligt strängare syn på frågor om vapeninnehav än den gamla vapenförordningen från år 1949. Detta gäller inte minst pistoler och andra fickvapen. Vid sådant förhållande och mot bakgrund av nyss nämnda bestämmelser och föreskrifter är jag övertygad om att vi utan ytterligare åtgärder skall kunna undvika en olämplig tillståndsgivning på detta område. Enligt uppgift från rikspolisstyrelsen känner man där inte heller till något fall där tillstånd för enskild att inneha pistol eller annat fickvapen för skyddsändamål har meddelats enligt den nya vapenlagen.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag vill redogöra dels för vilka principer som ligger till grund för beslutet att ta bort prefixet ”Kunglig” för myndigheter, militära förband m.m. i samband med den nya författningens ikraftträdande, dels för hur beslut fattats i denna fråga. Enligt 1809 års regeringsform är det kungen som styr riket. I detta ligger bl.a. att kungen har det formella chefskapet över de myndigheter som är underställda Kungl. Maj:t. Bruket av ordet ”Kunglig” framför myndighets namn utgör en markering av detta förhållande. Någon föreskrift om att myndighets namn skall föregås av ordet ”Kunglig” finns inte. På senare tid inrättade myndigheter använder för övrigt inte ordet framför sina namn. Ordet förekommer inte heller framför myndighets namn i lagar och andra författningar. Enligt den nya regeringsformen, som börjar tillämpas den 1 januari 1975, är det regeringen som styr riket. Myndigheterna lyder därefter under regeringen, inte under kungen. En konsekvens av detta blir att ordet ”Kunglig”, som i dag markerar myndighetens lydnadsställning i förhållande till kungen, bör slopas framför myndighets namn. När det gäller militära myndigheter och förband tillkommer den omständigheten att kungens ställning som högste befälhavare upphör med 1974 års utgång. Nr 130 Av vad jag nu har sagt framgår att något formellt beslut i frågan inte Torsdagen den
Ang. borttagande Herr talman! Jag ber att få tacka herr justitieministern för svaret på — av prefixet ”Kung min enkla fråga. lig” i namnet på Under senare tid har vi från den socialdemokratiska regeringen fått = statliga myndigheuppleva en rad försök att slå så hårt som opinionen tillåter mot monarkin. = ter I samband med författningsreformen gjorde man sitt bästa för att reducera monarkens formella roll, och därefter har vi så sent som i år haft tillfälle att ta ställning till frågan om att avskaffa en del av kungahusets skattefrihet m.m. Nu är det alltså dags att ta bort prefixet ”Kunglig” framför namn på myndigheter, militära förband m.m. — ett prefix som i åtskilliga fall har funnits i flera hundra år. Om detta är två saker att säga. För det första anser jag att beslutet om detta borttagande har tillkommit på ett underligt sätt. Det finns inget konseljbeslut i frågan. I stället är det så, enligt vad jag har fått reda på, att det är statsrådsberedningen, alltså Olof Palmes kansli, som ligger bakom detta, och det är i och för sig typiskt. Det finns inte ens någon skriftlig instruktion från rättschefen i statsrådsberedningen till redaktören för statskalendern om principerna för borttagandet av detta prefix. Allt har skett muntligt. Man ändrar alltså namn som har månghundraårig hävd, genom att en tjänsteman i herr Palmes kansli och en redaktör för statskalendern sitter och tycker till. Det minsta som kan begäras i en sådan här fråga är väl att det fattas något slags formellt beslut — det fattas 27 000 beslut per år i konseljen, så det skulle inte ha inneburit någon ytterligare arbetsbelastning. För det andra är borttagandet av prefixet ”Kunglig” enligt mitt se att se helt onödigt. Det tjänar inget vettigt syfte. Det kunde mycket väl ha fått stå kvar trots den nya författningen. Den nya grundlagen påbjuder icke att prefixet ”Kunglig” tas bort. Ändringen kommer uppenbarligen till stånd för att glädja en och annan republikan. Beslutet innebär traditionslöshet, klåfingrighet och ytterligare ett steg i riktning mot ett allt färglösare och tråkigare samhälle. I den här frågan kunde man ha visat en viss respekt för traditionen och låtit prefixet stå kvar. Åtminstone kunde de myndigheter — civila eller militära — som vill ha det kvar tillåtas att behålla det.
Herr talman! Jag kan komplettera svaret till Björck med att säga följande. Herr Björck frågar varför man inte kunde kosta på sig att fatta ett konseljbeslut i denna fråga. Det framgår av mitt svar att det inte finns något beslut om att myndighets namn skall ha prefixet ”Kunglig”. Det 15 finns därför inget beslut att ändra på. Det är med hänsyn till den nya regeringsformen naturligt att man inte längre använder detta prefix i statskalendern.
Herr talman! Är det egentligen så självklart att prefixet ”Kunglig” försvinner? Denna riksdag har så gott som enhälligt beslutat att Sverige även i fortsättningen skall vara en konstitutionell monarki. Konungen är fortfarande statschef, och han har fortfarande en del funktioner, låt vara av formell natur. Det är därför ingenting som säger att det är nödvändigt att detta prefix försvinner. När det gäller de militära förbanden anges det i förarbetena till den nya grundlagen, som herr Geijer själv har signerat, att Konungen också i fortsättningen skall vara krigsmaktens främste företrädare. Jag tycker ändå att någon form av beslut borde föregå eller att någon skriftlig dokumentation borde föreligga vid en så omfattande ändring som det här rör sig om. Man kan ju tänka sig att ett och annat förband, eller alla förband, eller en och annan myndighet gärna skulle vilja ha kvar prefixet. Skall det här tolkas så att de icke har den möjligheten, även om de skulle vilja?
Herr talman! Nu tog herr Björck upp en annan fråga, nämligen om borttagandet av prefixet på något sätt kan komma i konflikt med att Sverige är en konstitutionell monarki. Det gör det inte alls. Herr Björck vet lika väl som jag att det i den nu gällande regeringsformen heter att Konungen styr riket och att myndigheterna därför formellt är underställda Konungen. I den nya regeringsformen heter det att regeringen styr riket och längre fram att myndigheterna lyder under regeringen i dessa avseenden. Denna fråga har alltså icke att göra med att Sverige är en monarki. Detta är ju inte en fråga av någon betydande storleksordning. Herr Björck frågar om det är förbjudet för någon myndighet att kalla sig ”Kunglig”. Jag vet inte någon straffbestämmelse som skulle kunna åberopas i en sådan situation. Jag föreställer mig emellertid att rationella och praktiska skäl talar för att man i fortsättningen icke använder detta prefix.
Herr talman! Det sistnämnda ber jag naturligtvis att få tacka justitieministern alldeles särskilt för. Det innebär alltså, om jag tolkar justitieministern rätt, att vi får en viss valfrihet på detta område. Jag kan hålla med om att detta inte är en av de största frågor som vi har att diskutera i den här kammaren, men det är ändå en fråga som många människor intresserar sig för. Framför allt, herr talman, irriterar sig många människor över att man i klåfingrighetens namn och i sitt republikanska nit ägnar sig åt att ta bort sådana prefix som har en mång Nr 130 hundraårig hävd. Något rimligt syfte kan detta faktiskt inte tjäna. Den Torsdagen den enda konsekvensen blir väl att man tvingas ändra en mängd stadgor 28 november 1974 och författningar och trycka nytt brevpapper m.m. Det kan väl inte vara någonting särskilt eftersträvansvärt. Ang. tillämpligheten av lagen om Herr justitieministern GEIJER: tillfälligt omhän Herr talman! Jag kan inte se att det finns någon som helst anledning = dertagande att trycka nya brevpapper; det går säkert utmärkt bra att använda det gamla brevpapperet tills det tar slut. Slutligen vill jag bara notera att herr Björck i Nässjö kallar det klåfingrighet att man vidtar en förändring som är fullt i linje med den nya regeringsform som vi har beslutat anta här i landet.

Herr talman! I så fall ber jag om tillgift och ber att få byta ut klåfingrighet mot ordet pietetslöshet.

Herr talman! Fru Bergander har frågat, om jag anser att lagen om tillfälligt omhändertagande är tillämplig på arbetsgivares anmodan vid konflikt på arbetsplats. Herr Sune Olsson har frågat, om jag anser att lagen om tillfälligt omhändertagande kan få användas för utnyttjande av polis för avhysning av arbetare från arbetsplats. Jag ber att få besvara dessa frågor i ett sammanhang. Jag utgår från att frågeställarna tänker på bestämmelserna i lagens 3 §. Där anges under vilka förhållanden en polisman kan omhänderta någon för att upprätthålla allmän ordning eller för att förhindra brott. Såvitt gäller förstnämnda fall, dvs. ordningshållningen, är det genom ordalagen klart att ingripanden endast kan ske på allmänna platser. En tillämpning av 3§ i lagen på en arbetsplats kan därför endast komma i fråga i fall då ett omhändertagande framstår som nödvändigt för att avvärja en straffbelagd gärning, t.ex. misshandel eller skadegörelse. Jag vill slutligen betona att det här som i allt övrigt polisarbete finns den övergripande bestämmelsen i 16 § polisinstruktionen som anger, att polisman aldrig får använda strängare medel än förhållandena kräver, utan alltid i första hand bör söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag anser det mycket viktigt att man slår fast att konflikter på arbetsplats skall lösas den fackliga vägen. Diskussionerna i pressen har kanske gett en annan vinkling, varför det är av stor vikt att justitieministern med det här svaret, såsom jag ser det, helt har tagit avstånd från de tankarna. Utöver detta skulle jag vilja säga att alla ju vet att när den här lagen infördes var meningarna mycket delade om vikten av att lagen verkligen kom till stånd. Jag uttryckte själv i remissdebatten oro över att man skulle sopa problem av social karaktär under mattan. Vid lagens användande bör man se till att inte onödiga motsättningar skapas mellan polis och allmänhet. Polisen skall enligt mitt förmenande vara ett stöd också för de grupper i samhället som vi kallar utslagna. Det är som jag ser det av oerhört stor vikt att man använder lagen restriktivt och undviker att ge olika grupper, ungdomar och andra, den uppfattningen att polisen handlar godtyckligt i dessa sammanhang. Tack för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min enkla fråga. Som fru Bergander sade kritiserades lagen hårt redan när den infördes. För vpk:s del tog sig den kritiken praktiska uttryck, eftersom vi röstade mot att den skulle antagas. Vi tycker nog att kritiken i stor utsträckning har visat sig befogad. Nu framförs också kritik från andra håll, t.ex. inom socialdemokratin. Jag vill för protokollets skull läsa in vad LO:s tidning Fackföreningsrörelsen skriver om denna lag under rubriken Överflödig lag: ”Denna lag har visat sig öppna vägen för godtycke och upprörande övergrepp mot enskilda personer. Bara de senaste veckorna har flera fall inträffat då polisen, med stöd av den här lagen, gjort uppenbart orimliga ingripanden mot enskilda personer. Det var med stöd av lagen om tillfälligt omhändertagande som polisen, på en arbetsgivares begäran, arresterade en arbetare på ett företag i Skåne på ett så brutalt sätt, att arbetaren kom till skada, och det var med stöd av den här lagen som en 33-årig barnavårdsassistent i Stockholm arresterades då han stod och väntade på en kamrat i tunnelbanan. Hur många ungdomar som på alltför lösa grunder blivit omhändertagna går naturligtvis inte att få uppgift om. Men enligt socialarbetare och barnavårdsfolk som uttalat sig är det inte ovanligt att lagen missbrukas. Polisen har ett helt batteri av lagar att tillgripa mot personer som verkligen begår brottsliga gärningar, uppträder berusat, begår skadegörelse eller ofredar människor. Lagen om tillfälligt omhändertagande är därför helt överflödig för ordningens upprätthållande.” Justitieministern har i en TV-debatt sagt att det inte var lagen om Nr 130 tillfälligt omhändertagande som användes på företaget i Skåne. Men kvar Torsdagen den står att polismannen trodde sig använda den lagen, även om man nu 28 november 1974 efteråt kan konstruera om det hela och gräva fram en annan tillämplig lagparagraf. Jag tycker att det av justitieministerns svar framgår att lagen — Ang. tillämplighekan tillämpas på arbetsplatser i vissa fall när fara för brott skulle föreligga, ten av lagen om och det är illavarslande. Enligt mina egna erfarenheter från arbetsplat = tillfälligt omhänderserna borde det strängt taget vara arbetarna som hade befogenhet att tagande skicka polisen på arbetsgivaren, t.ex. när arbetarskyddet är dåligt och när folk skickas ut på farliga uppgifter. Jag ställer inget krav i det sammanhanget, men jag tycker att det vore rimligt.
Herr talman! Fru Berganders allmänna synpunkter på lagen delar jag helt och fullt. Det som har legat bakom de båda frågor som har ställts var väl den artikel i Fackföreningsrörelsen som herr Olsson i Stockholm citerade. Då är det angeläget att tala om att det icke var lagen om tillfälligt omhändertagande som tillämpades i detta fall. Herr Olsson säger att polismannen trodde att han tillämpade denna lag. Det bestrider polismannen, och det framgår av arrestantbladet att man icke åberopade denna lag när personen i fråga fördes in på polisstationen utan att det var andra omständigheter som åberopades. Både med hänsyn till denne person och på grund av att fallet är föremål för JO:s prövning kan jag här inte gå in på det enskilda fallet. Men så mycket känner jag ändå till händelseförloppet att jag utan vidare kan säga att i en sådan situation som här förelåg är lagen om tillfälligt omhändertagande icke tillämplig. Det skulle alltså ha varit felaktigt att åberopa denna lag. En annan fråga är hur man på en arbetsplats skall handla till skydd för en person som uppträder besvärligt och oregerligt och till skydd för arbetskamraterna. Man kan inte rimligen begära att arbetskamraterna själva skall bruka våld för att få bort en sådan person, utan då är den riktiga vägen att vända sig till polisen.
Herr talman! Jag har fått mina uppgifter genom LO-organet Aftonbladet som intervjuat polismannen. Han har enligt Aftonbladet sagt att han vid detta tillfälle tillämpade lagen om tillfälligt omhändertagande. Om den frågan vet jag inte mer än så. Sedan undrar justitieministern hur man skall göra på en arbetsplats för att komma till rätta med en besvärlig situation. Vad man enligt min mening inte skall göra är att ta dit polis. Varför skall just en arbetsledare ha förmånen att tillkalla polis då han tycker att någon uppträder störande. I artikeln i Aftonbladet sades också, att arbetsledningen hävdade att arbetaren i fråga hade agiterat för vild strejk och att det skulle ha varit en av anledningarna till att han greps. Nu kan journalister förvisso för 19 vränga saker och ting, men någon sanning torde det väl ändå ligga i detta. För mig framstår det som mycket stötande att polisen skall kunna komma in på en arbetsplats och gripa en person bara därför att en arbetsledare vill det. Som jag sade i mitt tidigare inlägg skulle jag förstå det om det vore tvärt om, dvs. att arbetarna hade möjlighet att komma till rätta med besvärliga arbetsledare.
Herr talman! Jag tycker också att det vore stötande om man skulle kunna ropa på polis därför att någon uppträder störande på en arbetsplats. Men det var i detta fall inte fråga om något sådant, utan denne person var enligt arbetskamraterna, som skrivit ett intyg om detta, en fara både för sig själv och för arbetskamraterna. Man arbetade i höga ställningar, och det är inte lämpligt att en berusad person klättrar upp i höga ställningar till fara för sin egen och andras säkerhet. I situationer då det kan bli nödvändigt att man på en arbetsplats kallar på polis därför att man inte på vanligt sätt kan åstadkomma någon rättelse spelar det ingen roll om det gäller en arbetare eller en förman. Om en förman hade uppträtt på det sätt som arbetskamraterna sagt att den här arbetaren uppträdde på, hade det även i sådant fall funnits anledning att kalla på polis.
Herr talman! Jag vill i detta senare skede av debatten säga att det för mig förefaller lika orimligt att kalla på polis för att lösa en konflikt på en arbetsplats oavsett vilken part som gör det. Jag anser att sådana saker skall klaras upp den fackliga vägen oberoende av vilken part som anser sig vara förfördelad. För övrigt vill jag understryka mitt tack till justitieministern, som i allt ställde sig bakom mitt principiella resonemang. Det anser jag vara mycket värdefullt.
Herr talman! I en akut situation på en arbetsplats, där en person utgör en fara för sig själv, sina arbetskamrater och arbetsledningen, har man inte alltid möjlighet att kalla på en ombudsman. Han kanske är bosatt på en annan ort. Om inte arbetsledningen och arbetskamraterna kan klara situationen, finns ingen annan utväg än att med våld få personen från arbetsplatsen. Men arbetsledningen eller arbetskamraterna skall inte använda våld, om den finner det nödvändigt. Vi håller här i landet på att endast polisen får använda våld. Den här personen var så besvärlig att det inte fanns möjlighet att få honom att frivilligt lämna arbetsplatsen, och då återstod ingenting annat än att förfara enligt vanliga principer här i landet. Man kan inte begära att en facklig ombudsman skall ta hand om be = Nr 130 rusade personer. Det ligger väl litet utanför hans arbetsuppgifter. Torsdagen den 28 november 1974 Överläggningen var härmed slutad. Om sekretesskydd för vissa personupp § 7 Om sekretesskydd för vissa personuppgifter gifter
Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat om jag - mot bakgrund av debatten kring statistiska centralbyråns levnadsnivåundersökning — är beredd att för riksdagen skyndsamt framlägga förslag till sådan ändring i 16 § sekretesslagen att avpersonifierade, men ändå identifierbara, personuppgifter kan sekretessbeläggas. Som bakgrund till frågan vill jag nämna att 16 § sekretesslagen ger regler om sekretess för uppgifter som har lämnats för statlig eller kommunal statistik och för myndighets bearbetning av sådana uppgifter. I fråga om uppgifter som avser enskilda gäller som förutsättning för sekretesskyddet bl.a. att personerna är angivna med namn eller annan identitetsbeteckning. Frågan gäller alltså om denna förutsättning bör kunna slopas. Denna fråga hör till dem som är av betydelse i regeringsärendet angående statistiska centralbyråns register om levnadsförhållandena i samhället. Detta ärende kommer sannolikt att prövas av regeringen inom de närmaste veckorna. Hur regeringen då kommer att se på frågorna om behovet av avpersonifiering av personuppgifterna och i så fall vidgat sekretesskydd för dessa uppgifter kan jag givetvis inte säga i dag. Jag vill emellertid erinra om att frågan om sekretess för statistiska uppgifter ingår i offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs utredningsuppdrag. Detta omfattar en översyn av sekretesslagstiftningen i dess helhet. Kommittén väntas lägga fram sitt slutbetänkande redan under våren 1975. Det är givet att det ligger nära till hands att ställning till den av herr Pettersson väckta frågan tas först i samband med att slutbetänkandet övervägs.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag tillhör dem som anser att ett modernt välfärdssamhälle behöver en hel del statistik och individanknuten information för att fungera på ett för medborgarna tillfredsställande sätt. En mängd uppgifter behövs, inte bara för att samhällsapparaten skall kunna fungera effektivt utan också för att den framåtriktade samhällsplaneringen skall kunna förbättras och för att reformpolitiken skall kunna drivas vidare. Bl.a. från denna utgångspunkt är jag angelägen om att det skall finnas ett sådant sekretesskydd för den 2 enskilde medborgaren, när han lämnar uppgifter till olika myndigheter, att han inte skall behöva oroa sig för att inträngande och känsliga uppgifter om honom själv blir offentligt tillgängliga. Finns inte detta förtroende från den enskilde medborgaren, kommer samhället att få problem med att skaffa in de uppgifter som behövs. Den senaste tidens diskussion kring statistiska centralbyråns levnadsnivåundersökning har nu visat att den enskilde medborgaren inte alltid har sådana garantier för sitt integritetsskydd. Uppmärksamheten har främst riktats mot två förhållanden. Det ena är att om man i syfte att ytterligare förstärka integritetsskyddet tar bort identitetsbeteckningarna från ett i vissa avseenden känsligt och inträngande intervjumaterial, blir effekten i själva verket den rakt motsatta. Materialet blir inte längre sekretesskyddat utan offentligt och därmed tillgängligt för vem som helst. Det andra är att trots frånvaron av namn eller annan 'identitetsbeteckning kan det vara möjligt vid mera ingående intervjuundersökningar att via de lämnade uppgifterna ändå känna igen enskilda personer i materialet. Dessa brister i sekretesskyddet har naturligtvis oroat många, och det är mot den bakgrunden jag har ställt frågan till justitieministern om en utvidgning av 16 § i sekretesslagen för att bl.a. komma till rätta med problemen kring den aktuella centralbyråundersökningen. Nu hänvisar justitieministern till offentlighets-och sekretesslagstiftningskommittén och vill avvakta dess betänkande. Jag tycker nog att det är litet olyckligt, därför att det här är en aktuell situation och en aktuell debatt och många medborgare är oroade på denna punkt. Jag hade åtminstone hoppats att justitieministern kunnat komma med ett vägledande ord i dag, bl.a. till offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Den kan gott behöva ett ord på vägen om hur justitieministern ser på behovet av en utvidgad sekretesslagstiftning. Dessutom tror jag att ett besked från justitieministern skulle ha haft lugnande inverkan på den opinion som nu oroar sig för bristerna i sekretesskyddet. Jag tycker att det här är ett generellt men också ett aktuellt problem. Jag behöver inte nödvändigtvis hänvisa till centralbyråns mycket omdiskuterade levnadsstandardsundersökning, även om det är den som har dragit upp debatten.
Herr talman!

Herr Pettersson tycker att jag borde ha sagt någonting lugnande, men det räcker väl med vad jag sagt i svaret, nämligen att regeringen inom kort kommer att ta ställning till de besvär som har anförts. Efter det ställningstagandet tror jag nog att det hela skall klarna.

Nr 130 Herr talman! Jag tror att man kan ha en ganska pessimistisk syn på Torsdagen den offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs möjligheter att kom 28 november 1974 ma fram med sitt betänkande under våren 1975. Allt fler uppgifter på — det här mycket känsliga och invecklade området lastas nu över på denna — Om sekretesskydd kommitté, och min bedömning är att den säkerligen inte kommer att = för vissa personuppvara färdig med sitt betänkande i tid. Är den bedömningen riktig, så — gifter understryker det ju ytterligare behovet av att justitieministern här i dag kan anföra några allmänna synpunkter på problemet. Justitieministern säger att vi har ett sekretesskydd som fungerar. Ja, herr justitieminister, det fungerar under förutsättning att man inte tar bort personnummer eller andra identitetsbeteckningar ur materialet. Men vill man gå vidare och förstärka skyddet för den enskilde —- med tanke på vad som kan hända om materialet skulle komma på avvägar eller på annat sätt bli tillgängligt — och ta bort personnummer och liknande beteckningar, då gäller inte sekretesskyddet längre. Det var i det läget som min fråga gällde om justitieministern i dag kunde antyda att man skulle kunna tänka sig en utvidgning av 16 § i sekretesslagen. Jag tror att detta är en väldigt viktig fråga för många människor, inte minst för dem som har att ta ställning till huruvida de skall svara på statistiska centralbyråns intervjuundersökning eller inte.
Herr talman! För att herr Pettersson skall förstå att den här frågan kommer att ordna sig bör det räcka med att säga att det inte finns någon anledning för mig att i dag, innan regeringen fattat beslut, ta ställning till huruvida det finns skäl att göra någon ändring av 16 § i sekretesslagen. Det beror på hur utgången blir i regeringsärendet. Skulle regeringsavgörandet innebära godkännande av någon form av identifiering kommer under alla förhållanden beslutet också att innefatta direktiv i fråga om sekretesskyddet. Men jag kan inte i det här skedet ta ställning till om det finns någon anledning att ändra på 16 § i sekretesslagen.

Herr talman! Jag tolkar justitieministern på det sättet att det av många ivrigt inväntade regeringsbeslutet, som skall komma om några veckor, förutom ställningstagandet i det aktuella fallet även inkluderar ett övervägande och en bedömning av den generella problematiken.

Jag tror det är ett absolut krav från den allmänna opinionen att man skall kunna klara detta problem med utvidgad sekretesslagstiftning.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig när förslag rörande kulturarbetarfrågorna väntas bli framlagda. Regeringens förslag beträffande förbättring av kulturarbetarnas villkor skall grundas på kulturrådets andra betänkande, som kommer att läggas fram under januari 1975. I vårens kulturproposition framhöll jag att det bör bli möjligt att ta ställning till förslagen under den treårsperiod då de statliga insatserna på kulturområdet kommer att utvecklas.